Fru talman! Jag vill något kommentera vad Frida Berglund sade om vpk:s tankar på mer sammanhållna industrioch utvecklingsprogram ledda av samhällsinstitutioner och samhällskapital av olika slag. Vi vet mycket väl att Rom inte byggdes på en dag. Vi vet också att det i det akuta läget finns begränsningar för sådana initiativ som vi föreslår. Det behöver vi kanske inte tvista om. Men vi har väckt denna fråga för att vi, i samband med tjugoårsjubileet för regionalpolitiken, vill försöka se den fortsatta utvecklingen i ett litet längre perspektiv. Låt oss ta till utgångspunkt en sak som Thage Peterson diskuterade i sin artikel i Dagens Nyheter häromdagen, nämligen frågan om den nya teknologin. Han befarade helt riktigt — i överensstämmelse med vad många andra bedömare anser — att den nya teknologin kommer att ha en centraliserande tendens. Det ställer naturligtvis skogslänen och skogslänens utveckling inför ett svårt problem. Då uppstår frågan: Vem skall ge denna nya teknologi dess tillämpning på den industriella och andra sektorer? Vem skall ge denna nya teknologi en annan riktning? Vem skall se till att de nya verksamheter inom vilken den tillämpas verkligen kommer skogslänen till del och därigenom bryter den centraliserande tendensen? Efter vad jag förstår finns det inte någon kraft inom det privata näringslivet som har vilja eller förmåga att tillse något sådant. Det krävs alltså någon form av långsiktiga, medvetna investeringsprogram, uppföljda med de infrastruktursinvesteringar från samhällelig sida som måste komplettera dessa rena näringslivsinvesteringar, dessa ekonomiska investeringar. Det kan, efter vad jag förstår, bara ske genom att man har ett politiskt program för detta, att man har en planmässig politisk medvetenhet bakom, att man aktivt använder löntagarfonderna på ett annat sätt, att man släpper fram den samhälleliga sektorn i större utsträckning än nu och att man eventuellt också utnyttjar den icke föraktliga statliga industri som finns. Jag har svårt att komma till någon annan slutsats än att detta är den nödvändiga vägen. Vår kritik mot socialdemokratin under den mycket långa diskussion om sådana här ting som vi dock har fört, bl.a. här i kammaren och i samband med regionalpolitiken, har gällt att den inte har något program för detta, inte har några tankar i dessa banor. Socialdemokraterna är på något vis rädda för att utveckla exempelvis den statliga industrin i denna riktning eller använda löntagarfonderna på detta nya sätt. De för ingen diskussion som på sikt kan utgöra underlag för en sådan mera aktiv regionalpolitik, som vi anser absolut nödvändig, om de regionala klyftorna någon gång på allvar skall kunna minskas.

Fru talman! Den kamp mot inflationen som socialdemokratin startade i samband med regeringsövertagandet har, Anders Högmark, varit framgångsrik, eftersom prisstegringarna mer än halverats under denna tid. Vi kommer inte ifrån att prisstegringarna var tvåsiffriga medan borgarna regerade. Detta var förödande för stora delar av våra glesbygder. Den nyligen genomförda räntehöjningen kritiseras väldigt mycket, men jag vill ändå peka på att räntan är 0,5 96 lägre än när borgarna hade regeringsmakten. De problem som vi har i svensk ekonomi i dag beror på att vi fick överta stora skulder. Hade vi inte ränteskulderna, skulle vi inte ha de problem som vi nu brottas med, och det tycker jag att Anders Högmark skall lägga på minnet i dagens debatt. Per-Ola Eriksson talade om gamla argument. Det är kanske riktigt att argumenten inte har förnyats så mycket, men om Per-Ola Eriksson har hört argumenten tidigare är det underligt att han inte har tagit intryck av vare sig dem eller den verklighet som han lever i. Utvecklingen i Norrbotten har ju vänt på ett klart och markerat sätt. Beträffande utlokalisering av statlig verksamhet vill jag peka på att man när man fattade det sista stora beslutet om utlokalisering sade att inget ytterligare verk skall utlokaliseras, endast statlig verksamhet i övrigt. Nya verk skulle förläggas utanför Stockholmsområdet. Såvitt jag kan minnas är Samhällsföretag den enda verksamhet av den typen som har tillkommit därefter, och det skedde under den borgerliga regeringstiden. Dess kansli orkade man lyfta ut till Tullinge, men längre i decentralisering kom man inte. Det är att märka att denna verksamhet har ganska många anställda. Vidare kritiserar man det beslut som togs i förrgår. Jag tycker att våra argument då framfördes på ett så förtjänstfullt sätt att jag inte närmare går in på den frågan. Till Elver Jonsson vill jag säga att ni när ni är oeniga sätter er ner och drar frågorna i långbänk. De stora problemen för de eftersatta regionerna uppstår om man har en handlingsförlamad regering, som icke vidtar några åtgärder. Det var det som vi i Norrbotten verkligen fick lida av under de borgerliga åren.

Fru talman! När den borgerliga regeringen 1982 lämnade kanslihuset var inflationstakten ungefär 8,5 70. Nu gör Frida Berglund gällande att den har halverats. Jag vill då bara i all försynthet påpeka att det inte är regeringens inflationsmål som är det avgörande utan vad man faktiskt uppnår. Man hade som målsättning att ungefär halvera inflationstakten, från 8,5 90 till 4 76, under 1984, och man uppnådde 8,1 20. Man överskred målet med 100 96. I det här fallet är det inte bra när kurvorna pekar uppåt. Man har misslyckats detta år. Jag säger det inte med skadeglädje, men för protokollet och för historieskrivningen är det bra om man håller sig till fakta. När det gäller den genomsnittliga räntenivån under den borgerliga regeringstiden kan jag inte på stående fot avgöra huruvida den var en eller annan tiondedel högre än den nuvarande. Jag konstaterar liksom Frida Berglund gjorde tidigare att höga räntor är ett hot mot den ekonomiska utvecklingen. Jag noterar också att Frida Berglund känner oro över regeringens eller rättare sagt riksbankens senaste initiativ att höja räntan. Detta var i och för sig nödvändigt och riktigt, med de förutsättningar som nu gäller — men som kanske avslöjades litet grand för tidigt före valet. Frida Berglund nämnde i sin tidigare replik ett par saker om vården. Vi har sagt att det är dags att bryta upp de offentliga vårdmonopolen för att skapa en stimulerande konkurrens och ett stimulerande komplement till den offentliga vården. Utan offentlig vård ingen vård alls, sade Frida Berglund. Jag vill påstå att den enskilda vården på många håll icke har fått några alternativ. Det är vårdoch servicemonopolen — kommunala, landstingskommunala och i viss mån statliga — som har stängt ute en mängd intressanta initiativ. Jag är helt medveten om att förutsättningarna varierar från storstadsregionerna till glesbygden, men jag är övertygad om att man kan finna intressanta barntillsynsformer i glesbygderna, i de små byarna och på småorterna, som kunde göra det möjligt för barnen att få mycket kortare resavstånd. Man skulle kunna arrangera mycket intressanta omsorgsformer för äldre människor med kompetent personal på alla nivåer och där variation, mångfald och framför allt förnyelse kunde prägla arbetet. Ger man aldrig dessa system en möjlighet att fungera, får man självfallet inga sådana system. Socialdemokraterna har med utomordentligt stor konsekvens sett till att endast de offentliga vårdmonopolen får råda. Där görs många gånger ett mycket bra arbete. De systemen behövs, men de behöver en berikande konkurrens och ett berikande komplement i form av enskilda vårdsystem. Det skulle gagna glesbygden betydligt mer än om man strikt håller fast vid de system som i dag gäller.
Fru talman! Jag konstaterar att Frida Berglund inte kunde svara på min fråga, om hon ansåg att utvecklingen hade vänt trots att befolkningsutflyttningen från malmfälten fortsatte att vara hög — för att ta ett exempel. Att Frida Berglund inte svarat på frågan tolkar jag så, att hon inser att utvecklingen faktiskt inte har vänt till något bättre. Jag är medveten om att Frida Berglund skall svara på många frågor och att hon har begränsad tid till förfogande, jag bara konstaterar att jag inte heller har fått svar på mina frågor om de sänkta arbetsgivaravgifterna och den prioritering som socialdemokraterna har gjort till förmån för kustregionen men inte till förmån för inlandet. I det sammanhanget vill jag påpeka att centern fått stöd från Anders Högmark, moderaterna, och Elver Jonsson, folkpartiet, för att sänka arbetsgivaravgiften för alla verksamheter i stödområde A, men vi har inte fått något stöd från den företrädare för ett glesbygdslän som Frida Berglund är. Det måste väl kännas rätt besvärande att stå så ensam mot oss andra i denna fråga. Jag tror att det hade känts bra mycket bättre, om Frida Berglund hade ställt upp för inlandet i stället för, som hon gjort, för Luleå stadshotell, även om hon råkar bo i närheten av det hotellet. Frida Berglund sade att jag inte har tagit intryck av hennes argument. Jag har lyssnat på hennes argument och dragit den slutsatsen att den socialdemokratiska medelsarsenalen när det gäller regionalpolitiken inte leder till några förbättringar för glesbygden. Tvärtom fortsätter koncentrationen. Socialdemokratisk regionalpolitik leder inte till att koncentrationer bryts. Tvärtom — befolkningskoncentrationen till Stockholm fortsätter. Det är därför vi menar att vi behöver en decentralistisk politik och att regionalpolitiken och politiken inom alla sektorer måste utgå från ett decentralistiskt synsätt, så att människorna får arbete i hembygden, i närheten av sina bostäder, så att de får närhet till utbildning, vård och servicefunktioner. Vi behöver en sådan politik för att också bättre hushålla med de resurser som samhället har och för att generera nya resurser och öka de ekonomiska aktiviteterna i de olika delarna av landet. En bra regionalpolitik, ökade insatser för glesbygdsregionerna, innebär til syvende og sidst en hjälp till storstadsregionerna därigenom att man lättar på trycket, man minskar miljöproblemen och får en bättre regional balans. Jag är ledsen att inte Frida Berglund har tagit intryck av en sådan politik och ett sådant synsätt.
Fru talman! Utskottets ordförande har i sina inlägg sagt: Nu går det bra också för Norrbotten. Annat var det 1982. Då var människorna där väldigt desillusionerade. Nu tar man däremot egna initiativ. — Ja, desillusionen kanske bestod i att man hade blivit så grundligt lurad på projektet Stålverk 80 och att det inte fördes en tillräckligt realistisk regionalpolitik. Det kanske var det som bidrog till att tvinga fram de egna initiativen, som i sig naturligtvis är något mycket positivt. Att tala om att det har varit handlingsförlamning i regionalpolitiken tycker jag är en orättvis beskrivning. Det är ju ett faktum att regionalpolitiken har vuxit fram i betydande enighet. Det gäller inte minst 1979 års beslut, som folkpartiet hade ett särskilt ansvar för och som socialdemokraterna i allt väsentligt stödde. När man försöker påvisa socialdemokratisk handlingskraft, vill jag säga att det naturligtvis inte bara gäller att göra någonting i största allmänhet. Det väsentliga är vad man gör. När det gäller utlokalisering tolkar jag Frida Berglunds inlägg så, att hon inte är nöjd med det som skedde under de senaste veckorna. Det räcker inte att hänvisa till tidigare brister i utlokaliseringspolitiken, för det är inget positivt löfte inför framtiden. Sedan gällde det frågan om två sorters politik. Jag tycker att det är fel att driva en politik i opposition och en i regeringsställning. Min fråga är: Varför övergav socialdemokraterna sina förslag från 1982? Jag menar inte, fru talman, att det var fel att man gjorde det. Dessa förslag avvisade vi från majoritetens sida främst med den proposition som förelåg. Men var det ett misstag från socialdemokraternas sida i största allmähet, eller var det luftiga överbud? Det gällde inga småsaker. Det var ett sextiotal konkreta förslag, som har försvunnit både ur utredningsdirektiven och ur den proposition vi just nu skall behandla. Någonting hände. Men visst blir valmanskåren förvirrad inför sådana budskap.
Fru talman! Till Anders Högmark vill jag säga när det gäller prisstegringarna: Tala om när någon borgerlig regering hade prisstegringar på 3 70 — för det är vad det är fråga om i dag! Era prisstegringar var av betydligt högre valör. Jag vill fråga Per-Ola Eriksson en sak om malmfälten: Hur skulle det se ut i dag i malmfälten om man inte hade gjort de insatser som den socialdemokra tiska regeringen har gjort — både saneringen av LKAB och de övriga insatser som redovisades i Norrbottenspropositionen? LKAB går med vinst i dag. Detta har också medfört en utvecklingsoptimism i hela malmfältsområdet. Dessutom gör man en satsning på rymdverksamhet, som jag inte hinner gå in på i dag. När det gäller de sänkta arbetsgivaravgifterna kommer Gustav Persson att redogöra för vår inställning. Men låt mig ändå säga, eftersom jag fick en konkret fråga, att anledningen till att jag stöder regeringens förslag, och också har argumenterat för det, är att jag såg skillnaden mellan Norrbotten och övriga kustregioner. Jag tycker att det är fel att man jämför Norrbottens kustland med Västerbottens inland. Därigenom försöker man skapa denna motsättning, som jag talade om i mitt inlägg, mellan kustoch inland. Norrbotten hade drabbats hårdast av den borgerliga politiken, och vi var nära en kollaps. Det tycker jag att Per-Ola Eriksson borde ha känt ända in på bara kroppen. Argumentet om bartenders har jag hört fyra gånger här i riksdagen, och jag har inte tänkt kommentera det. I Norrbotten har vi väldigt få bartenders, men vi har många som arbetar t.ex. inom jordbrukets och skogsbrukets förädlingsindustrier. Jag tycker att Per-Ola Eriksson också någon gång skulle redovisa vad nedsättningen av arbetsgivaravgiften betyder för dem — och använda positiva argument för en förändring. När det gäller decentraliseringen låter det vackert att säga att vi skall decentralisera. Säg bara hur ni skall göra det! Vilka medel använder ni, vilka tekniska och ekonomiska resurser? Jag har tagit intryck av den politik som borgarna förde i regeringsställning, och jag grundar mina argument på de erfarenheterna. Till Elver Jonsson vill jag säga att det är riktigt att det hände en hel del när ni satt i regeringsställning ensamma. Det har jag också talat om tidigare — t.ex. det förslag om Norrbotten som ni lade fram, och även förslaget om regionalpolitiken. Men vad förmår ni göra tillsammans med moderaterna? Det är det som är problemet i dagens politik.

Fru talman! Eftersom detta är sista tillfället under den här valperioden att debattera regionalpolitiken, vill jag göra en summering av utvecklingen och politiken sedan hösten 1982. När socialdemokratin återkom i regeringsställning stod de regionala problemen starkt i blickpunkten. De strukturkriser som drabbade stora delar av landet under andra hälften av 1970-talet, nedgången i industriproduktionen och industriinvesteringarna samt den minskade sysselsättningen i industrin hade lett till akuta problem i flera orter och regioner. En kraftig förstärkning av de regionalpolitiska insatserna parallellt med en omläggning av regionalpolitiken var därför nödvändig. Under de här åren har detta arbete följt tre utvecklingslinjer. Den första förändringen består i samlade kraftfulla utvecklingsprogram i särskilt drabbade regioner. Den andra delen i omläggningen av politiken utgörs av långsiktigt verkande åtgärder för spridning av ny teknik. Den tredje förskjutningen är den decentralisering av regionalpolitiken som skett genom de kraftiga uppräkningarna av de regionalpolitiska medel som ställs till länsstyrelsernas förfogande och särskilt de förstärkningar som skett av glesbygdsinsatserna. Denna inriktning fullföljs i den regionalpolitiska propositionen som riksdagen i dag har att ta ställning till. Jag vill betona att regionalpolitik inte bara består av det regionalpolitiska stödet. Regionalpolitik i vid mening utgörs av samhällets samlade ansträngningar att påverka den regionala fördelningen av arbete, service och god miljö. Bredden av insatser kännetecknar de utvecklingsprogram för de särskilt drabbade regionerna som regeringen har utarbetat. Åtgärderna i Norrbottensprogrammet bestod bl.a. av rekonstruktion av de statliga företagen, särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sänkta arbetsgivaravgifter, medel för företagsutveckling, forskningsoch utvecklingsinsatser samt särskilda medel för utveckling av rymdverksamheten i Kiruna. Syftet var att skapa en grund för ny företagsamhet och en breddning av näringslivet. Åtgärderna i Norrbotten tillsammans med den allmänna förbättring i den svenska ekonomin som regeringens politik inneburit har gett tydliga resultat. Nyföretagandet ökar, näringslivet genomgår en påtaglig breddning. Särskilt intressant och spännande är den påtagligt positiva utveckling som pågår inom dataoch elektroniksektorn samt rymdverksamheten i Kiruna. Norrbotten sjuder nu av aktivitet. Optimism och framtidstro har återvänt. Nu känner människorna i Norrbotten att de har resurser och möjligheter att åstadkomma nya företag och ny sysselsättning. Ännu återstår förvisso många problem att lösa, och många nya jobb behövs ännu för att den höga arbetslösheten skall kunna bringas ner. Det finns flera kommuner i Norrbotten som har en arbetslöshet som innebär dysterhet och oro för framtiden för många människor och inte minst för ungdomar. Den förändring som skett i Norrbotten under dessa 2,5 år är egentligen anmärkningsvärd. Ett tydligare bevis på att det med medvetna insatser går att vända en negativ pessimistisk situation till något positivt utvecklingsbart står knappast att finna. Bergslagsprogrammet, som sattes in i anslutning till uppgörelsen om en ny struktur för specialstålindustrin, omfattar liksom Norrbottensprogrammet åtgärder för att det befintliga näringslivet skall stärkas och förutsättningar för utveckling av nya verksamheter skall skapas. Insaterna i Bergslagen innehåller främst olika företagsutvecklande åtgärder samt åtgärder för teknikutveckling och teknikspridning. Två centrala myndigheter, statens industriverk och styrelsen för teknisk utveckling, har fått särskilda uppdrag att arbeta med utveckling av näringslivet i Bergslagen. Det återstår många problem i Bergslagen. Det är den region som just nu ser mest bekymmersam ut. Det tar lång tid och krävs hårt arbete både regionalt och centralt att genomföra den nydaning av näringslivet som är nödvändig i Bergslagen efter den nedgång som skett i gruvoch stålindustrin. De insatser som regering och riksdag nu har satt in i Bergslagen innebär dock att det finns avsevärda resurser för arbetet med att utveckla en ny näringslivsstruktur för Bergslagen, men det kommer att ta tid. De åtgärder som regeringen satt in för Uddevalla är inriktade på att skapa en bas för ny industriell utveckling i en region som varit ensidigt uppbyggd kring en enda näringsgren. Timrå i Västernorrland är ett annat exempel på en ort som drabbats hårt av ett stort företags nedläggning. Även här har regeringen utarbetat ett program, som syftar till att utveckla nya verksamheter. Här liksom i Uddevalla används en kombination av olika åtgärder, såsom investmentbolag, lokaliseringsstöd, samarbete med högskolan, m.m. De regionalpolitiska insatserna sedan regeringsskiftet har i dessa speciella problemregioner således varit inriktade på att skapa en miljö för ny företagsamhet, för utveckling och för förnyelse av näringslivet. Den andra huvudlinjen i den förändring av regionalpolitiken som genomförts under den socialdemokratiska regeringsperioden är åtgärder för spridning av ny teknik. Också insatser för teknikspridning har till syfte att skapa miljö för ny företagsverksamhet. Exempel på sådana insatser är de program för teknikspridning som länsstyrelserna i Blekinge och Jämtland har utarbetat på uppdrag av regeringen. Teknikspridningsprogrammen syftar till att ta till vara de tekniska och andra resurser som finns vid stora företag, högskolor m.m. i eller i anslutning till länen och att utnyttja dessa resurser för företagsutvecklande åtgärder. Båda länen är nu i full gång med att förverkliga sina program. Regeringen har också beviljat lokaliseringsstöd till olika projekt, som är led i att konkretisera insatserna för att stärka småföretagsutvecklingen i dessa båda län. Och regeringen är beredd att fortsätta att stödja åtgärder som breddar näringslivet i Blekinge och Jämtland. Andra exempel på teknikspridningsåtgärder är de program som länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län på regeringens uppdrag har utarbetat för att utnyttja de tekniska kunskaper som finns hos personalen vid kärnkraftverken i dessa län. Också detta är exempel på nya viktiga inslag i regionalpolitiken som bl.a. innebär att utvecklingen av varje regions egna resurser stimuleras och utnyttjas för näringslivsutvecklande insatser. Av stor regionalpolitisk betydelse är vidare det 300-miljonerkronorsprogram för ökad prospekteringsoch projekteringsverksamhet som regeringen beslutade om redan hösten 1982. Det berör stora delar av de regionalpolitiskt prioriterade länen, inte minst Norrbotten och Västerbotten, samt Bergslagen. Ett stort antal projekt har kunnat utvecklas tack vare dessa medel. Regeringen har för att utveckla och förnya regionalpolitiken i ökad utsträckning inriktat åtgärderna mot att skapa nya förutsättningar för näringslivsutveckling. Det här sättet att arbeta visar också på det starka samband som jag länge har hävdat finns mellan industripolitik och regionalpolitik. Den proposition om industriell utveckling och förnyelse som riksdagen antog för ett år sedan innehöll en rad åtgärder som har stor betydelse i regionalpolitiskt utsatta regioner. Särskilt viktigt är utvecklingsfondernas ökade möjligheter att stimulera investeringar i produktutveckling och marknadsföring, de ökade insatserna för att stimulera nyföretagande samt åtgärder för teknikspridning, bl.a. via en utvecklad samverkan mellan högskola och småföretag. Nu går vi vidare; den regionalpolitiska propositionen innebär kraftiga förstärkningar på just dessa områden. Min genomgång visar att regeringen sedan regeringsskiftet har beslutat om en lång rad åtgärder och omfattande insatser i syfte att förbättra möjligheterna till utveckling av flera regioner. Den omläggning av regionalpolitiken som inletts fullföljs nu i propositionen. Under propositionsarbetet har vi gjort en ordentlig genomgång av problemen runt om i landet. Det finns två i grunden olika anledningar till att en region drabbas av svåra sysselsättningsproblem. Den ena är att en region har permanenta konkurrensnackdelar, t.ex. i form av långa avstånd, kargare klimat, begränsad service. Den andra anledningen är att en region har sin sysselsättning koncentrerad till näringar som är på tillbakagång. Norra Sverige har under lång tid ”drabbats” av dessa problem samtidigt. Det är det som är skälet till att regionalpolitiken under hela den tid den bedrivits så klart har prioriterat norra Sverige. Under de senaste tio åren har också regioner i södra och mellersta Sverige drabbats av svåra sysselsättningsproblem. Det beror då på ett ensidigt näringsliv som fått problem, inte på att dessa regioner långsiktigt kan sägas ha konkurrensnackdelar gentemot resten av landet. Åtgärderna för att komma till rätta med problemen bör då också variera. De statliga ingripandena i södra och mellersta Sverige bör rimligen kunna bli kortvarigare än i norra delen av landet. Utvecklingen totalt sett är dock mycket positiv nu på många håll i landet. Det sjuder av aktivitet i både småoch storindustri runt om i Sverige. Nyföretagandet ökar. Vi beräknar att 25 000 nya företag bildats under 1984. På en tolvmånadersperiod har ett 60-tal nya idé och uppfinnarföreningar bildats. Ett 60-tal teknikcentra är nu i gång. Och även om problemen är stora på många håll, så utvecklas sysselsättningen positivt både inom industrin och i övrigt. 1984 var det första året på lång tid under vilket sysselsättningen i industrin ökade. Jämfört med januari 1984 har vi nu 22 000 fler sysselsatta i industrin. Vi väntar en fortsatt ökning under 1985. Det skall också noteras, att denna tillväxt som vi nu har i industrin har fått en regionalt förhållandevis jämn fördelning. Samtidigt bör vi notera, att en ny sektor med snabb tillväxt är privata företagstjänster. Denna sektor kan väntas växa främst i storstadsregionerna. Regeringen har därför givit statens industriverk i uppdrag att redovisa hur utbyggnad och lokalisering av denna sektor skall kunna styras till stödområdena. Vi bör också notera, att den offentliga sektorns tillväxt, som tidigare haft ett stabiliserande inflytande på den regionala utvecklingen, nu har bromsats upp. Detta har skapat betydande problem. En första utgångspunkt för den regionalpolitiska propositionen är att målen för regionalpolitiken bör ligga fast. Jag noterar med tillfredsställelse att ett helt enigt utskott står bakom målen för regionalpolitiken. En annan viktig utgångspunkt är att krispolitiken måste fullföljas. Erfarenheten har visat att en stagnation i ekonomin slår hårt mot de regioner, som har de största problemen. Dessutom innebär ju en svag samhällsekonomi att vi får en sämre grund för fördelningspolitiska insatser. En ytterligare utgångspunkt för arbetet med propositionen har varit att industrins förbättrade konkurrensförmåga har skapat förutsättningar för en industriell expansion i hela landet. Det regionalpolitiska stödsystem som nu finns har i huvudsak fungerat bra och enligt samstämmiga bedömningar bidragit till en utveckling i stödområdeslänen. Glesbygdsstödet har fått goda vitsord för att det är flexibelt och kan anpassas till de ofta mycket olika förutsättningar som gäller för olika glesbygdsområden. Stödet har därför varit effektivt. Följande slutsatser har varit utgångspunkt för förslagen i propositionen. En första slutsats är att regionalpolitikens genomförande och konkreta beslut om regionalpolitiskt stöd till stor del kan och bör decentraliseras till länsnivån. Det är en naturlig följd av att politiken i större utsträckning inriktas på att utveckla regionernas och glesbygdens egna resurser. En andra slutsats är att regionalpolitiken i ökad utsträckning bör inriktas på att bygga upp kunnande och tekniska resurser i de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Det behövs aktiva åtgärder för att geografiskt sprida såväl resurser för forskning och teknisk utveckling som att ta vara på de möjligheter detta ger i form av ny produktion och ny produktionsteknik. Risken är annars överhängande för en ökad koncentration av verksamheter och arbetstillfällen till de orter och regioner i landet som har större högskoleenheter och/eller större företag med stora egna forskningsoch utvecklingsresurser. Denna risk är överhängande. En tredje slutsats är att det regionalpolitiska stödet till näringslivet bör utformas så, att det mer än tidigare ger möjlighet att stödja ”mjuka” investeringar, främst teknikoch marknadsutveckling. En fjärde slutsats är att det finns ett stort behov av speciella glesbygdsinsatser för att skapa möjligheter till utveckling också i de utpräglade glesbygdsområdena. Även i glesbygdspolitiken är tillvaratagandet och utvecklingen av lokala resurser och förutsättningar ett viktigt inslag. En femte slutsats är att det regionalpolitiska arbetet måste ske på bred front, med en aktiv medverkan från flera politiska områden. Industrioch regionalpolitiska insatser måste göras så, att de stöder och kompletterar varandra. Samverkan är därför nödvändig med bl.a. arbetsmarknads-, utbildnings-, kommunikationsoch jordbrukspolitiken, om resultat skall kunna nås med de regionalpolitiska insatserna. Att påverka den offentliga sektorns verksamhet och lokalisering utgör också en viktig del av en samlad regionalpolitik. Också när det gäller de utgångspunkter och slutsatser som legat till grund för propositionen tycker jag mig finna en betydande enighet i utskottets betänkande. Jag skall inte gå närmare in på de konkreta förslagen. Jag vill bara göra några korta kommentarer. Det föreslås att anslaget för lokaliseringsbidrag, offertstöd, lån till privata investmentbolag samt bidrag till industricentra, som beslutas av statens industriverk eller av regeringen, höjs med 57 milj.kr. till 362 milj.kr. Det innebär en ambitionshöjning och en fortsättning på de höjningar som den här regeringen gjort varje budgetår sedan regeringsskiftet. Höjningen är nödvändig med hänsyn till den ökade investeringsbenägenhet i stödområdena som vi nu kan glädja oss åt. De borgerliga partierna har reservationer som innebär att lokaliseringslånen skall avvecklas. Jag är övertygad om att det skulle vara ett misstag. En avveckling skulle innebära stora risker för störningar i kapitalanskaffningen i stödområdena. Särskilt i tider när det är trångt om utrymmet på kreditmarknaden är det viktigt att lokaliseringslånen finns för investeringar i stödområdena. I linje med vad jag tidigare sagt om ytterligare överföring av beslut från central till regional nivå föreslår regeringen en höjning av anslaget för regionala utvecklingsinsatser från innevarande års 398 milj.kr. till 488 milj.kr., dvs. en ökning med 90 milj.kr. Teknikspridningsinsatser anser jag vara oerhört viktiga för den regionala utvecklingen. De utgör ett viktigt inslag i den nya regionalpolitiken. På en rad områden kommer nya produkter och produktionsmetoder att utformas och tas i bruk under den närmaste framtiden. Det är viktigt att denna utveckling också utnyttjas för regionalpolitiska syften. Ett önskemål som jag ofta möter i förhandlingar och diskussioner med industriföretagen är att olika områdens och regioners infrastruktur och teknikmöjligheter måste förbättras. Det är angeläget att ny teknik och ny kunskap kommer befintliga företag också ute i regionerna till del. Därför måste, som jag ser det, hinder som försvårar spridning av ny teknik i de regionalpolitiskt prioriterade områdena så långt möjligt undanröjas och nya möjligheter skapas för företagen att få del av ny kunskap och teknik som utvecklats i andra delar av landet. En annan aspekt är framväxten av s.k. nya teknikbaserade företag. I ett längre perspektiv kan dessa företag, liksom de ökande insatserna på informationsteknologiområdet, få stor betydelse för utvecklingen av produktion och sysselsättning. Satsningarna på data, elektronik och informationsteknologisystem kommer att bli mycket stora under den närmaste tioårsperioden. För att en tillväxt inom dessa områden skall komma fler regioner till del är det angeläget att ytterligare utveckla förutsättningarna för högteknologisk FoU-verksamhet och samverkan mellan högskola, utbildningsväsende och näringsliv i olika regioner. Jag vill framhålla att de mindre högskoleenheterna bör kunna få en viktig roll i det här sammanhanget. Men en ökad roll för dessa högskolor kommer inte av sig självt. För att inte de industriella vinsterna av satsningarna på informationsteknologin skall stanna enbart i storstadsregionerna, måste utvecklingen påverkas. Regeringen kommer därför att i det uppdrag angående teknikspridning m.m., som aviseras i propositionen, uppdra åt STU, UHÄ, SÖ och SIND att särskilt belysa och lämna förslag till åtgärder om hur de mindre högskolornas resurser kan utnyttjas för dessa syften. Min avsikt är också att ämbetsverken skall lämna förslag om hur utvecklingen skall påverkas åt rätt håll. Jag vill i detta sammanhang också peka på att 20 milj.kr. under en fyraårsperiod anslås för utveckling av den biotekniska forskningen och utbildningen vid Umeå universitet. Regionalpolitiska medel på sammanlagt 13 milj.kr. skall vidare användas för att under samma period finansiera ökad satsning på datateknik vid högskolan i Luleå och för en utökning av den rymdteknologiska verksamheten i Kiruna. Jag ser de här förslagen som viktiga principiella landvinningar, där vi med regionalpolitiska medel påverkar utformningen av ett annat politikområde i en för regionalpolitiken viktig inriktning. Inom ramen för anslaget för regionala utvecklingsinsatser skall, för att stödja teknikspridning, stöd kunna ges till teknikcentra, industriella utvecklingscentra samt teknikspridningsprojekt av den typ som länsstyrelserna i Blekinge och Jämtland nu genomför. Detta är mycket viktigt! Jag har i mitt anförande talat mycket om just teknikspridning och om höjande av den tekniska kompetensen ute i regionerna, eftersom jag ständigt stöter på detta som ett problem i diskussionerna och förhandlingarna med företagen. Därför är det mycket viktigt att vi breddar denna kunskap och denna kompetens ute i regionerna. Först då kan man också påverka sysselsättningen och företagsetablerandet. Herr talman! Förslagen i den regionalpolitiska propositionen innebär att inte mindre än 1 872 milj.kr. per år satsas på regional utveckling. För den fyraårsperiod som vi föreslår att förslagen skall gälla innebär det en satsning på nära 7,5 miljarder kronor. Bidragsanslagen för nya insatser höjs med nära 1 miljard kronor på fyraårsperioden. Det här innebär en betydande kraftsamling för att åstadkomma en jämnare regional utveckling, och det visar hur starkt regeringen prioriterar regionalpolitiken. Med den inriktning som regionalpolitiken nu får är jag övertygad om att regionalpolitiken skall bli bättre och att vi snabbare skall nå de regionalpolitiska målen. Det behövs, för problemen är många. Många människor, många kommuner och många regioner känner av problemen — och trots framgångar som vi kan notera, trots förbättringar som vi kan inhösta, är självfallet inte allt bra. Stora ojämlikheter finns inom landet. Även om det finns ett stort antal reservationer fogade till utskottets betänkande tycker jag att jag kan notera en bred uppslutning kring huvuddragen i regionalpolitiken. Det är egentligen bara moderata samlingspartiet som ställer sig vid sidan av. Moderata samlingspartiet vill i stället genomföra en kraftig nedrustning av regionalpolitiken. Det här måste, herr talman, vara besvärande för centern, som ändå ansluter sig till socialdemokratins regionalpolitiska uppfattningar att kraftfulla insatser behövs för att nå regional rättvisa. Hur skall en borgerlig regering med moderaterna som största parti över huvud taget kunna driva regionalpolitik? Jag noterade att herr Eriksson i sitt anförande inte hade ett enda ord av kritik av moderata samlingspartiets regionalpolitiska uppfattning. Är det på förhand givet att moderaterna som största och dominerande borgerligt parti skall få minska ned och avveckla regionalpolitiken? Det skulle vara av stort värde och av stort intresse för mig, och säkert också för många människor i stödområdena, att få den frågan belyst i den fortsatta debatten här i dag. Låt mig avslutningsvis, herr talman, få tacka utskottet för dess gedigna arbete med denna omfattande och viktiga proposition.

Herr talman! Det var en nöjd och glad industriminister som gick igenom julklappslistorna under de gångna åren. Och han kunde summera ett stort antal julklappar. Nästan alla hans partivänner i alla län fick en liten del av skärven. Jag förstår att det kändes angeläget, och industriministern ser utomordentligt nöjd ut. Sedan till oron över regionalpolitiken efter ett eventuellt regeringsskifte, något som uppenbarligen mer och mer tas för givet av en del ledande socialdemokrater. Hur kommer regionalpolitiken att se ut, kommer moderaterna att nedrusta? Nej, vi kommer icke att nedrusta någon regionalpolitik. Men vår uppfattning är att regionalpolitiken måste spänna över andra områden av politiken, i och för sig på ungefär samma sätt som indutriministern antydde. Vi tror mindre på att några hundratals miljoner kronor i regionalpolitiskt stöd över budgeten är avgörande och mer på att det är den samlade effekten av politiken på andra områden och andra beslut ute i näringslivet som på sikt och långsiktigt är av avgörande betydelse. Vi tror att skattepolitiken har en utomordentligt stor betydelse både för fysiska och för juridiska personer. Industriministern nämnde inte med ett ord frågan om beskattningen av arbetande kapital i de mindre företagen, som med dagens system driver småföretagen i armarna på investmentbolagen. Detta har för övrigt pågått under många år. Industriministern nämnde ingenting om detta, trots att de borgerliga partierna har agerat för en annan politik. Industriministern nämnde heller ingenting om jordbrukspolitiken och om hur den påverkar glesbygdens utveckling. Jag är inte helt övertygad om att man uppfattar den socialdemokratiska jordbrukspolitiken som exakt klippt och skuren för glesbygdens och landsbygdens utveckling. I stort sett koncentrerar sig industriministern till att regionalpolitiken är en avläggare av industriverket, och det är väl symtomatiskt. Det finns uppenbarligen ett samband mellan regionalpolitik och industripolitik, men det gäller bara en beståndsdel. Moderata samlingspartiet kommer alltså inte att nedrusta regionalpolitiken, vi har ingen ambition att göra det. Det vore utomordentligt oklokt att ha sådana ambitioner — om det nu finns någon som skulle kunna tänka sig ha det. Vi kommer att försöka att få en ökad bredd på regionalpolitiken. De goda beståndsdelar som finns i den socialdemokratiska regionalpolitiken bör man ta fasta på. Jag tycker att det är viktigt, herr talman, att konstatera att det på många områden finns en bred uppslutning kring regionalpolitikens medel, och även mål. Jag vill ändå göra ett par noteringar. Det finns mycket i industriministerns anförande som är värt att notera. Industriministern sade att krispolitiken måste fortsättas. Vilken krispolitik? Är det den som innebär att inflationen höjs eller den som ger höjda räntor och ökande utlandsupplåning. Herr talman! Jag vill avslutningsvis be industriministern att bekräfta de uppgifter vi fick höra från utskottets ordförande om att inflationen i dag är nere i 390. Är regeringens uppfattning om det ekonomiska läget att inflationen i dag är 3 90?

Herr talman! Industriministern inledde sitt anförande med att säga att han ville göra en genomgång över de regionalpolitiska åtgärderna så här i slutet på sessionen. Det är väl nu han bör göra detta. Om jag tolkat honom rätt bedömer han möjligheterna att som industriminister få ägna sig åt regionalpolitik efter valet som mycket små.

Industriministern säger flera gånger att det sjuder av aktivitet både i Norrbotten och i hela landet. Detta är kanske litet av en skönmålning för Norrbottens del. Jag konstaterar att under de år som industriministern har haft ansvaret för regionalpolitiken har befolkningsökningen i Stockholmsregionen uppgått till nästan 23 000 personer. Den var tre gånger så snabb som året innan. Under samma år har glesbygdslänen och de kommuner som tillhör stödområde A tappat åtskilliga tusental människor. Industriministern säger i den numera berömda artikeln från DN: Vid regeringsskiftet 1982 var situationen i Norrbotten närmast förtvivlad. Hur kan ett statsråd med önskan att vara seriös fälla ett sådant uttalande? ”Förtvivlat” — om det var förtvivlat hösten 1982, hur skall det då vara våren 1985? Alltjämt har vi hög arbetslöshet. Människor har tvingats lämna detta län. I stället har befolkningsökningen i storstäderna varit enorm. Bönderna har demonstrerat. Många företag har lagts ned. Många företagare är bekymrade för framtiden. Sedan kort om den nya tekniken. På den punkten ger jag industriministern rätt. Vi kan göra mycket för att sprida den nya tekniken och försöka skapa aktivitet ute i bygderna. Det handlar inte bara om Kista och storstadsregionerna. Här skulle jag vilja se litet djärvare tag från industriministern, så att vi bryter storstadsregionernas dominans då det gäller dataoch elektronikteknik. Jag skall, herr talman, inte fördjupa mig mera på den punkten, eftersom Nils Häggström senare i debatten kommer att beröra detta ytterligare. Jag vill bara göra ett konstaterande. Det finns mycket att göra på den punkten.
Herr talman! Industriministern har sjungit regionalpolitikens Höga visa. Målen ligger fast, enigheten är stor och nu, säger han, skall det pytsas ut 1,7 miljarder om året. Det är inga dåliga grejer! Men uppräkningen är bara i paritet med prisförändringar och inflation, så det är ganska rimligt att den sker, men märkvärdigare är det inte. Låt mig, herr talman, säga att industriministern är en god försäljare, men han kommer knappast att gå till historien som regionalpolitisk reformator. Det stora antal åtgärder som industriministern talar om är vi ju mycket överens om. Det jag har känt oro inför, och det kan delvis höra ihop med det industripolitiska ämbete som statsrådet Peterson har, är dragningen mot industripolitik och att andra sektorer synes ha lämnats åt sidan. Det upplever jag som ett bekymmer. Dessutom har vi undrat: Vad är det nya i den socialdemokratiska regionalpolitiken, det som föranledde en halv sida i Sveriges största morgontidning? Till detta kommer att socialdemokraterna har övergett sin regionalpolitik från 1982. Det låter litet förmätet av en oppositionspolitiker, men man skulle kunna säga att ånyo ställt in sig i ledet. Det tycker jag är bra, för det är viktigt för samverkan och stabilitet i regionalpolitiken. Sedan skall det hållas räkning för att Thage Peterson säger att det finns problem. Vi har en hög arbetslöshet, den är större än någonsin om man ser över mandatperioden. Det kommer att slå mycket hårt mot de svaga områdena. Beträffande sänkning av arbetsgivaravgifter har socialdemokraterna ändrat sig. Det är bra. Vad vi tycker är fel är att man lägger reduktionen på fel ställe. Beträffande teknikutveckling går man vidare. Det är viktigt. Vidare kan man konstatera tre saker: För det första är regionalpolitiken fortfarande otillräcklig. Den har sina brister, och den har inte lyckats häva de regionalpolitiska obalanserna. För det andra är regionalpolitiken nog så traditionell. Vi måste arbeta på att utveckla den. För det tredje är den inte ny. Det är 20 års arbete som ligger bakom. Den är inte tillräckligt breddad. Tvärtom, det finns risk för försnävning. Den är framför allt, herr talman, inte unik!

Herr talman! De borgerliga representanterna blev uppretade när jag återgav fakta och belyste de framgångar som nåtts med regionalpolitiken. Det kan bero på att jag inte bara möter nöjda socialdemokrater ute i länen. Jag möter ju nöjda människor från alla politiska partier. Människorna ser ju skillnaden mellan utvecklingen i länen nu och utvecklingen i slutet av 1970-talet. Det är klart att människorna noterar förändringarna, eftersom det betyder så oerhört mycket för dem i vardagen att sysselsättningen ökar, att industrin nu går bättre och att regionalpolitiska satsningar görs. Alla talar sig varma för länsanslagen. Men det finns ingen borgerlig uppfattning ens i denna fråga. Det finns i stället olika reservationer från olika oppositionspartier. Man har på olika sätt genom försämringar på andra områden fått fram mera pengar till länsanslagen. På samma sätt är det när det gäller de övriga områdena. Det finns inget samlat alternativ i dag till regeringens regionalpolitik. Även socialavgifterna har samtliga borgerliga talat sig varma för. Men även här finns tre olika reservationer. Bara i ett enda fall har de borgerliga partierna lyckats ena sig. Det är nästan patetiskt att den frågan just gäller löntagarfonderna. Då kan jag bara konstatera följande: Beträffande regionalpolitiken finns inget borgerligt alternativ. Därför tror jag att svenska folket i denna stund vill ha en fortsättning på den socialdemokratiska regionalpolitiken, för man vet inte vad man får i stället. Det är någon som har antytt att socialdemokratin har haft tur när den gjort regionalpolitiska förändringar och fått Sverige på fötter igen och att de borgerliga regeringarna bara hade otur. Då måste jag säga att det i så fall är bättre för svenska folket med en regering med tur än fyra regeringar med otur. Ett par talare har kritiserat mig för att använda årtalen 1976 och 1982. Jag vill därför påminna om några fakta när det gäller utvecklingen. Under åren 1970-1975 utvecklades industrin positivt. Då ökade industrisysselsättningen med mer än 40 000 arbetstillfällen, med hälften av de nya arbetstillfällena, 23 900, i skogslänen. Under perioden 1976-1980 vände utvecklingen. Under de åren förlorade svensk industri 160 000 jobb, varav 35 400 i skogslänen. Sammantaget innebär detta att skogslänen under de sex borgerliga åren förlorade fler industriarbeten än vad som tillskapades under den socialdemokratiska perioden 1970-1975. Med den nya socialdemokratiska regeringen efter 1982 har utvecklingen åter vänt, och nu ökar industrisysselsättningen. En förbättring har ägt rum i hela landet. Enligt siffror från AKU har ökningen av industrisysselsättningen under 1983 och 1984 varit bättre i skogslänen än i storstadslänen och är ungefär lika stor som i övriga län. Totalt har sysselsättningen utvecklats mest positivt i övre Norrland under åren 1983 och 1984. Anmärkningsvärt är att Stockholmsregionen ligger under riksgenomsnittet. I övre Norrland har sysselsättningen ökat med nära 3 20. Riksgenomsnittet var 1,4 70. Men i Stockholmsregionen var ökningen knappt 1,2 90. Det här visar att de regionalpolitiska satsningarna har gett effekt. Den bättre utvecklingen i stödområdena återspeglas också av arbetslös hetsstatistiken som genomgående minskningar av arbetslösheten. Jag har visserligen sagt det i mitt tal, men jag vill upprepa att arbetslösheten självfallet fortfarande är högre i stödområdena, och jag vill på intet sätt förringa problemen. Jag påminns ju om dem nästan varje dag vid uppvaktningar och resor ute i länen. Men siffrorna visar att utvecklingen går åt rätt håll och att förbättringarna är större i stödområdena än i riket i övrigt. Det är icke så, som ett par talare har gjort gällande, att de stora ökningarna av sysselsättningen har kommit i storstadsområdena. Satsningarna på regionalpolitiken har ökats rejält sedan denna socialdemokratiska regering tillträdde. Som jämförelse tar jag budgetåret 1981/82, som var det sista hela borgerliga budgetåret. Då uppgick bidragsandelen till 537 milj.kr. För nästa budgetår, som blir propositionens och riksdagsbeslutets första år, beräknas jämförbara anslag uppgå till 1 416 milj.kr., och det är ingenting annat än en tredubbling av insatserna. Till detta belopp kommer de insatser som vi har gjort i Norrbotten, Bergslagen och Uddevalla. Detta visar — jag vill upprepa det igen — en mycket stark prioritering av regionalpolitiken från den socialdemokratiska regeringens sida. Anders Högmark gjorde påståendet att jag skulle vara ointresserad av eller rent av negativt inställd till länsanslagen. Jag kan inte se annat än att det måste vara uttryck för ett gränslöst skämtlynne. Ännu mera skämtsamt blir det om man läser moderaternas motion och reservation om länsanslagen. Moderaterna vill nämligen höja beloppet med 7 milj.kr., från propositionens och utskottsmajoritetens 498 till 505 milj.kr. Det ser ju i och för sig bra ut, men sedan kommer det: av de 505 miljonerna skall 40 96, dvs. 202 milj.kr. användas till lån. För dem som skall använda de här pengarna är det naturligtvis sämre än våra 498 milj.kr., som helt och hållet går till bidrag till investeringar, glesbygdsstöd, projektmedel m.m. Dessutom innebär moderaternas hela alternativ en kraftig minskning av de regionalpolitiska anslagen — det kan inte herr Högmark förneka. Lokaliseringsbidragen försvinner ju t.ex. helt och hållet, om moderaterna får bestämma. Med andra ord: Jag kan inte ta herr Högmarks påpekanden på allvar. Elver Jonsson tycker, helt riktigt, att det är fel att driva en politik i opposition och en annan i regeringsställning i samma fråga — men det är ju just vad folkpartiet gör t.ex. beträffande förmögenhetsskatten, som Anders Högmark har frågat om. Det är intressant att konstatera att de borgerliga partierna nu, sedan de hamnat i oppositionsställning, har motionerat om att förmögenhetsskatten helt skall slopas. Varför gjorde ni inte detta i regeringsställning? Våren 1982 hade ni en chans. Då lade den folkpartistiske finansministern, den centerpartistiske statsministern och den centerpartistiske industriministern fram förslaget till riksdagen, men man sade: Vi gör inga ändringar i förmögenhetsskatten, för det slår fördelningspolitiskt felaktigt. Därför höll ni kvar de procentsiffror som gällde och som fortfarande gäller. Mot den bakgrunden tycker jag, herr talman, att åtminstone centerpartisterna och folkpartisterna borde känna en viss blygsel, när de står bland de främsta på barrikaderna och kräver slopad förmögenhetsskatt. Slutligen: Centerpartisterna gör förtvivlade försök att framställa sig själva som de verkligt stora regionalpolitikerna. Det försökte även Per-Ola Eriksson göra i dag. Till centerns propagandamakare måste jag dess värre säga att siffror ur verkligheten är mera talande än fraser och vackra ord. Centerpartiet hade ansvaret för regionalpolitiken under fem av de sex borgerliga regeringsåren. Under dessa år utarmades skogslänen — även herr Erikssons eget län Norrbotten. Under dessa år försvann 35 400 industriarbeten i skogslänen. Ni ökade inte, som den socialdemokratiska regeringen har gjort år från år, de regionalpolitiska satsningarna. I stället kastade ni er över just regionalpolitiken och minskade de regionalpolitiska anslagen med 300 milj.kr. Därför finns det ingenting i centerpartiets historia när det gäller regeringsansvaret för regionalpolitiken som skulle stimulera herr Eriksson till att använda sådana stora ord i den här regionalpolitiska debatten. Tvärtom, under de år ni hade ansvar för regionalpolitiken nedrustades den.

Herr talman! Den ekonomiska politiken är tyvärr på väg att haverera. Det illavarslande är att detta kraftigt kommer att drabba regionalpolitiken på grund av chockhöjningen av räntan, de fördubblade skatterna och senareläggningen av en rad statlig byggverksamhet. Industriministern förklarade att hans förnöjsamhet bygger på att han har träffat nöjda regionalpolitiker ute i landet från även andra partier än det socialdemokratiska. Möjligen kan det bero på att de har konstaterat att socialdemokraterna inte, som Thage Peterson säger, har hittat på så mycket nytt utan fortsatt på den traditionella väg som det har rått en betydande enighet kring. Förnöjsamheten kan rent av bestå i att den samlade oppositionen i fjol såg till att socialdemokraterna led nederlag när det gäller länsanslagen. På detta område är det viktigt att vi har ett starkt stöd. Jag vädjade i mitt första inlägg till industriministern att pröva frågan under sommaren och under den tidiga hösten. Jag undrade om inte regeringen skulle komma med ett tilläggsförslag som skulle stärka länsanslagen. Det är inte bara oppositionen som har olika förslag och förslag som leder till större anslag. Det finns även en rad förslag från Thage Petersons partikamrater om att detta anslag borde räknas upp. Jag råder industriministern och hans goda medarbetare att fundera på detta över sommaren. Jag tror att det finns anledning att återkomma till detta. Industriministern försöker också få det att verka som om allt var väl före 1976 och att det först efter 1982 har blivit bra igen. Om man förtränger att vi hade en svår lågkonjunktur är det lätt att göra en sådan karikatyr, men i övrigt är det svårt att bevisa teserna. Långtidsutredningen varnade för att vi skall tro att industrisektorn av sig själv kommer att öka. Man säger tvärt om att utvecklingen av den kommer att vara nog så återhållsam. Möjligen kan utvecklingen av den offentliga sektorn öka något, men det är framför allt den privata tjänstesektorn som kommer att öka. De senare två områdena är praktiskt taget utelämnade i den regionalpolitiska propositionen. Det tycker jag är illavarslande. Frågan är om det är priset för att de regionalpolitiska frågorna har flyttats över till industridepartementet. I så fall tycker jag att det är ett för högt pris!

Herr talman! Industriministern hyser, som alla statsråd, djup oro över den borgerliga oenigheten. Denna oenighet är ett kärt och ständigt återkommande tema och måste vara en källa till stor glädje. Industriministern konstaterar att det finns en gemensam borgerlig reservation och att den gäller löntagarfonderna, vilket han ansåg en smula patetiskt. Socialdemokraterna gör i betänkandet gällande att löntagarfonderna är ett viktigt regionalpolitiskt instrument. Jag har ställt frågan: På vilket sätt? Industriministern har inte svarat. Jag vill inte säga att det är patetiskt att låta bli att svara, men det hade varit till gagn för kammaren — och framför allt för utskottsmajoriteten — om vi hade fått veta på vilket sätt löntagarfonderna i dag är och, om nu regeringen sitter kvar, i framtiden är tänkta att vara ett regionalpolitiskt instrument. Allting tyder hittills på att mer pengar har lämnat de aktuella regionerna och företagen än de har tillförts medel i form av regionalpolitiska stöd. Det kunde kanske finnas anledning för kammaren att få ta del av ett initierat svar på denna punkt. Vidare konstaterade industriministern att de borgerliga regeringarna inte har gjort speciellt mycket när det gäller förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Från moderata samlingspartiets sida har det varit en konsekvent linje: Vi anser att förmögenhetsskatten på arbetande kapital direkt motverkar regionalpolitiska ambitioner, bl.a. strävan att få starka, väl konsoliderade familjeföretag att aktivt verka på mindre orter. Vi menar att denna beskattning bör försvinna. Det skulle gagna helheten. Jag är nästan övertygad om att industriministern, innerst inne, håller med mig. Men han har självfallet stora fördelningspolitiska problem inom sitt parti. Jag kan bara beklaga att detta skall vara ett hinder för att åstadkomma en förbättrad verklighet. Industriministern konstaterade avslutningsvis att krispolitiken måste fortsätta. Jag utgår från att det, underförstått, är nödvändigt för att vi skall kunna få en fortsatt god eller förbättrad regional utveckling. Den krispolitik som socialdemokraterna inledde efter regeringsövertagandet kunde från början förefalla framgångsrik. Men bubblan har faktiskt brustit. Krispolitiken har lett fram till stigande diskonto, en dagsränta som för närvarande ligger på 15-15,5 96 och besvärliga långfristiga räntor. Den har inneburit att inflationsbekämpningen misslyckats och att det på flera håll skapats ökade problem för många näringar. Frida Berglund, utskottets ordförande, nämnde att just dessa saker — stigande prisnivå och stigande räntor — är ett hot mot glesbygdens och landsbygdens utveckling. Det vore kanske en chockartad upplevelse för fru ordföranden om hon av industriminister Thage G. Peterson fick reda på att inflationsnivån inte, som utskottets ordförande tror, är 3 96, utan i storleksordningen 8,5-9 96. Detta är resultatet av krispolitiken. Jag önskar att den icke får fortsätta alltför många veckor till.

Herr talman! När argumentationen är svag höjer man rösten. Jag upplevde att detta stämde på industriministern i hans senaste replik, då han skulle försöka förklara förnyelsen av regionalpolitiken och hur framgångsrik den har varit de senaste åren. Jag vill erinra industriministern om vad jag sade i mitt första anförande i dag. Då industriministern och socialdemokraterna talar om den förnyade regionalpolitiken påminner det i långa stycken om sagan om kejsaren och hans nya kläder. Den förnyelse som möjligen har kommit till stånd är en förnyad storstadstillväxt och en förnyad flyttlasspolitik. Stockholms län har under de två senaste åren ökat sitt befolkningstal fyra gånger snabbare än 1982, då vi senast hade regeringsmakten och ansvaret för regionalpolitiken. Industriministern talade också om den ökade sysselsättningen. Har aldrig industriministern gjort den reflexionen att vi har haft högkonjunktur de senaste åren? Det hade varit mer förvånansvärt om vi inte hade fått denna sysselsättningsökning, då vi har devalverat och därigenom skapat förbättrade konkurrensvillkor i förhållande till omvärlden. Men den minskning av arbetslösheten i glesbygdslänen vilken industriministern talar om i större utsträckning kanske beror på att det har förekommit en utflyttning av människor. Jag tror inte att den minskningen av arbetslösheten i Norrbottenkommunerna och i de utpräglade skogslänskommunerna beror på en massiv regionalpolitisk satsning, utan snarare på att människorna tvingas flytta därifrån. Om man läser statistiken så som industriministern gör, kan man naturligtvis dra de slutsatser som han anförde. Beträffande arbetsgivaravgiften konstaterar jag att socialdemokraterna står ensamma mot centern, folkpartiet och moderaterna då det gäller principerna för nedsättning av denna avgift. När vi säger att den skall sänkas med 10 26 i stödområde A har vi stöd långt in i de socialdemokratiska leden i Västerbottens och Jämtlands län, men socialdemokraterna i regeringen och i riksdagen har inte lyssnat på sina partivänner i dessa bygder. Vad gäller den totala stödnivån säger industriministern att man har ökat stödet och att lokaliseringsstödet under den borgerliga regeringstiden minskade med 300 milj.kr. Men det var då fråga om en minskning på grund av icke utnyttjade lokaliseringslån. Samma metodik använder industriministern när han minskar lokaliseringslånen med 200 milj.kr. Herr talman! Om jag skall sätta betyg på den socialdemokratiska regionalpolitiken såsom den presenterats i dag, skulle jag vilja använda den gamla betygsskalan. Betyget skulle bli B?.

Herr talman! Jag skall tala litet lägre för att på någon punkt tillfredsställa Per-Ola Eriksson. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen har ökat de regionalpolitis ka anslagen år för år, och det kan Per-Ola Eriksson se i sammanfattningen av propositionen och även själv räkna ut genom att jämföra siffrorna för de enskilda budgetåren. Inte vid något tillfälle har regionalpolitiken kommit i fråga för besparingar under de här tre åren. Detta visar att den socialdemokratiska regeringen, till skillnad från de borgerliga regeringarna, klart har prioriterat regionalpolitiken. Därför menade och menar jag att centerpartisternas försök att framställa sig som de bästa regionalpolitikerna är grundfalskt. Dessutom talade Per-Ola Eriksson som om han hade en samlad borgerlighet bakom sig och en gemensam reservation bakom sina synpunkter, men det har han ju inte. Jag ber återigen att få påpeka att det finns bara en enda gemensam borgerlig reservation i detta utskottsbetänkande, och det är den som innehåller synpunkter på löntagarfonderna. Men av den reservationen kan varken kammarens ledamöter, människorna i stödområdena eller svenska folket över huvud taget dra några som helst slutsatser om vad en borgerlig politik skulle innebära för skogslänen och för glesbygden i övrigt. Därför var mycket av det som Per-Ola Erikssson sade här ingenting annat än slagord utan substans och innehåll. Både anmärkningsvärt och intressant är det däremot att Per-Ola Eriksson inte heller i sitt andra inlägg hade ett enda ord av kritik mot moderaternas regionalpolitiska syn och deras förslag att genomföra en kraftig nedrustning av regionalpolitiken. Jag kan inte, herr talman, tolka denna tystnad från Per-Ola Eriksson på annat sätt än att han och centern i övrigt redan har accepterat moderaternas motstånd mot regionalpolitiska insatser. Då blir min följdfråga: Hur kan man från kammarens talarstol framhålla hur viktig regionalpolitiken är, kritisera regeringens omfattande insatser för förnyelse av denna, men samtidigt tyst acceptera det största borgerliga partiets regionalpolitiska fientlighet? Jag vill gärna ge herr Elver Jonsson en eloge för hans kritik av moderaterna — den visar på en klarsyn i de här frågorna. Jag förstår om Elver Jonsson och folkpartisterna i övrigt är oroliga på denna punkt. Jag har den uppfattningen att arbetande kapital i ett litet företag så långt som möjligt bör vara fritt från beskattning. I stället borde man ha ett system där man beskattade uttagen från företaget för personlig konsumtion. Som herr Högmark vet finns utarbetade förslag i den riktningen som har remissbehandlats. För dagen är emellertid de fördelningspolitiska konsekvenserna sådana att jag bedömer det som helt uteslutet att den socialdemokratiska regeringen kommer att lägga fram något förslag om en förändring av förmögenhetsbeskattningen — på samma argument och samma grund som den borgerliga regeringen 1982 inte lade fram något sådant förslag. Löntagarfonderna har verkat alltför kort tid för att man skall kunna dra några slutsatser om hur deras placeringspolitik påverkar den regionala utvecklingen. Fondernas uppgift är att förbättra företagens kapitalförsörjning, vilket inte kan vara till nackdel för utvecklingen av företagen i prioriterade regioner. Mot den bakgrunden förstår jag inte herr Högmarks fråga och kritik på denna punkt. Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord som fortsättning och avslutning på diskussionen om fördelningspolitiken, fast i ett annat sammanhang som man också har varit inne på här i tidigare inlägg under dagen. Jag menar att regionalpolitik i hög grad är en fördelningspolitisk fråga. Det handlar om aktiva åtgärder för att se till, precis som det uttrycks i de allmänna målen och som samtliga fem riksdagspartier är överens om, att alla människor — oavsett var de bor i landet — skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö. Denna målsättning kommer aldrig att nås, om man släpper marknadskrafterna fria i tron att man därmed får den bästa utvecklingen. Det är därför jag är orolig för att moderaterna tar ledningen i det borgerliga blocket för sin regionalpolitiska syn. Marknadskrafterna och den tekniska utvecklingen har den otvetydiga nackdelen att de främjar koncentrationen. Släpps utvecklingen helt fri kommer näringslivet obönhörligen att koncentreras till ett fåtal regioner. Mot den bakgrunden förstår jag inte att inte herr Eriksson och centerpartiet protesterar mot moderaternas regionalpolitiska linje. Som jag ser det måste samhället ingripa med olika medel för att se till att utvecklingen sprids över landet och kommer alla människor och regioner till del. Näringslivet kan påverkas genom de olika lokaliseringspolitiska medlen, som får effekt för det enskilda företagets ekonomi och därmed påverkar dess lokaliseringsbeslut. Därför har, som jag tror att alla talare före mig i debatten också noterade, regionalpolitiken under dessa 20 år varit framgångsrik. Ännu viktigare är dock att det återspeglas i den nu framlagda propositionen att man bygger upp en sådan miljö ute i olika regioner, att man får i gång en utveckling av näringslivet och spontant lockar till sig sådana som vill starta eller utveckla sina företag. Då handlar regionalpolitiken om en rad olika samhällssektorer såsom utbildning, tekniska resurser, goda kommunikationer och mycket annat. Jag upprepar: Det är en stötesten vid förhandlingar med företag och industrier att inte dessa resurser, denna infrastruktur, finns ute i regionerna. Låt oss då bygga upp den! Den nuvarande regeringen har sedan sitt tillträde åstadkommit mycket på detta område. Ytterligare insatser kommer nu att göras i enlighet med den regionalpolitiska propositionen. Att jag säger detta betyder inte att jag tror att vi nu helt har rättat till de regionala obalanserna. Tvärtom har jag påpekat att dessa obalanser finns, att de är svåra för många kommuner och regioner. Det kommer att krävas ytterligare insatser i framtiden, och vi är beredda att göra sådana. Vi måste då vara medvetna om och ha uppsikt över den utvecklingen. Storstadsområdena och andra större orter har nästan alltid fördelar som gör att utvecklingen lättast kommer i gång i deras företagsoch infrastrukturmiljöer. Det gäller att fortplanta denna miljö, som storstadsområdena och högskoleområdena har i dag, också ute i glesbygderna och i andra delar av landet. Det går inte, som Jörn Svensson helt riktigt påpekade, att göra detta i ren glesbygd. Det måste ske ute i regionerna. Men att detta är möjligt ser vi nu, herr talman, bl.a. på den lovande utveckling som startat i vårt mest utsatta län, nämligen Norrbotten. Vi måste ha beredskap och vakenhet för denna typ av utvecklingsåtgärder också i framtiden. Jag vill gärna säga, herr talman, att trots repliker och inlägg och trots många reservationer i betänkandet — trots sen hemkomst i går från en resa har jag läst varje reservation inför den här debatten — vill jag återigen dra slutsatsen att det råder enighet i Sveriges riksdag om de regionalpolitiska målen, och att det också råder enighet om utgångspunkterna. Det tycker jag ändå bådar gott för framtiden.

Herr talman! Länsanslaget har ju här i dag debatterats med jämna mellanrum. Men jag vill ändå inledningsvis säga några ord om detta. Av de regionalpolitiska medel som vi föreslår utgör länsanslaget en stor procentandel därför att vi anser att beslut som rör länen och deras näringsliv i största möjliga utsträckning skall fattas på länsnivå. Där finns kunskaper om lokala förhållanden. Kontakter och dialoger mellan företag och beslutsfunktion bör kunna ske på ett enklare sätt. Med hänsyn till att statens utgifter inom alla områden måste minska kommer utrymmet nu och i framtiden att vara begränsat när det gäller nya regionalpolitiska åtaganden och satsningar. Det är ju inte precis dagens mest utnötta påstående, men det är ändå en sanning som måste upprepas med jämna mellanrum. Därför har vi valt att göra en utökad satsning på den nivå där vi anser att största effekt kan uppnås, och vi har gjort besparingar i andra delar. Länsstyrelsens anslag har också den fördelen att den största delen av stödet går till de län som bäst behöver det för att kompensera de regionala olikheterna. För att man skall uppnå full effekt av satsningarna i ett län är det nödvändigt att en samordning sker över sektorsgränserna. Detta är ju någonting som har diskuterats. Man har gjort olika försök och man har diskuterat olika modeller. Alla är rörande eniga om att detta är nödvändigt, men än är det mycket som återstår. Men vi kan inte enbart diskutera regionalpolitik i penningtermer. Det är så mycket annat som kan förhindra en utveckling i en region eller medverka till en positiv utveckling. I reservation 46 har vi påpekat dessa förhållanden. Glesbygdsstödet har visat sig ha en mycket god effekt med en relativt liten insats av stödmedel. Men det är inte enbart stöd som skall stimulera en utveckling av glesbygden. Det handlar i stor utsträckning om människor och människors initiativförmåga. Därför måste vi undanröja olika typer av hinder som kan finnas. Vi har i reservationen bl.a. tagit upp den offentliga sektorns monopolställning. Men även detta har ju diskuterats i denna kammare vid ett flertal tillfällen, och därför går jag inte in närmare på det. Det finns en hel del andra regler och normer som skulle kunna förenklas, t.ex. för att underlätta bebyggelse i glesbygd, när det gäller både privathus, service och industrilokaler. Jag tycker att man över huvud taget bör göra en översyn av det nuvarande regelsystemet inom alla områden i syfte att förenkla och underlätta glesbygdens utveckling. En alldeles speciell del av glesbygden utgörs av skärgården. I reservation 82 har vi påtalat behovet av en samlad skärgårdspolitik. Positiva satsningar som många länsstyrelser gör i sina skärgårdar omintetgörs ibland av beslut som tas av andra myndigheter. Därför måste det till en samordning, och det måste göras en översyn av just skärgårdspolitiken. Sverige har 270 mil kuster, en stor skärgård och ett otal öar. Därför måste det vara ett riksintresse att även de här delarna av landet hålls levande och att den successiva avfolkningen stoppas. Trots att en nyligen avslutad regionalpolitisk utredning har legat till grund för regeringens proposition kan man inte påstå att det har kommit in särskilt många nya tankegångar. Det rör sig om ungefär samma medelsarsenal som förekommit tidigare. Vid flera tillfällen här i kammaren i dag har det också påpekats ati utvecklingen inom stödområdet i framtiden kommer att bli alltmer beroende av kvalificerad arbetskraft och s.k. nyckelpersoner av olika slag. För både industrioch servicenäringar blir detta alltmer en överlevnadsoch utvecklingsfråga. Därför bör man pröva nya och okonventionella vägar för att närmare studera problemen och finna en lösning. Vi politiker måste vara lyhörda för de signaler som kommer från företagen i stödområdet om var de verkliga problemen finns. Det är bl.a. med utgångspunkt från detta som vi skall utforma de regionalpolitiska medlen i framtiden. Verkligheten förändras hela tiden, och medel som används i dag kan behöva förändras eller ersättas med andra. Det tar tid att försöka utröna vilka konsekvenserna blir av olika medel som sätts in. Det finns skäl att överväga ett försök med t.ex. villkorad avskrivning av studiemedel. Det skulle vara intressant. Vi har motionerat om detta, och i en annan motion har vi begärt att regeringen närmare skall analysera och studera effekterna av en differentierad statsskatt som regionalpolitiskt medel. En differentiering av den statliga inkomstbeskattningen borde utredas, i syfte att uppnå skattelättnader för fysiska personer. En sådan åtgärd för inte med sig så höga kostnader i förhållande till det totala regionalpolitiska stödet och kan även tänkas ha ett starkt dynamiskt inslag och på sikt bli självbärande. Det har tidigare i kammaren nämnts att de höga marginalskatterna är en orsak till svårigheten att rekrytera nyckelpersoner till företag i stödområdena. En annan orsak är att skattesystemet inte tar hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten — och det är i allmänhet svårt för båda parter att erhålla arbete. En annan svårighet är den höga kommunalskatten i glesbygdskommuner. Det gör att det blir mindre attraktivt för en familj att bosätta sig där, speciellt som det är svårt för den medföljande maken att få arbete. Företagen måste locka med högre lön. Det medför i sin tur påfrestningar på företag som är beroende av specialarbetskraft, och det verkar naturligtvis hämmande på viljan till risktagande. Därför bör alla nya idéer undersökas närmare och inte bara avfärdas. Det kan även finnas anledning att i detta arbete genomföra vissa gemensamma studier med skatteutjämningsutredningen. Till sist, fru talman, vill jag ta upp de orimliga förhållanden som löntagarfonderna ger upphov till i stödområdena — tvärtemot vad man från socialdemokratiskt håll har framfört här i kammaren tidigare. Viskall ju i dag fatta beslut om hur mycket pengar som skall gå till stödområdena, för att stimulera till nyföretagande och expansion av befintliga företag samt över huvud taget för att stimulera alla typer av företagsamhet, så att sysselsättning kan skapas. Men samtidigt strömmar pengar ut från alla småföretag och jordbruk i stödområdet till löntagarfonderna — pengar som verkligen skulle behöva finnas kvar för att ge stabilitet åt företagen, som skall ge sysselsättning. Jag nämnde tidigare att det inom stödområdet finns högskattekommuner, och även dessa får betala stora summor till löntagarfonderna. Jag har naturligtvis tagit Jämtland som exempel. Jämtland är ett inlandslän, och det är ett typiskt glesbygdslän. Enligt uppgifter från SCB betalade de jämtländska företagen drygt 8 milj.kr. i vinstdelningsavgifter och löneavgifter för 1984. Som jag sade tidigare har Jämtlands län huvudsakligen småföretag, till stor del enmansföretag. De åtta högskattekommunerna i länet betalade 1984 drygt 1,5 milj.kr. till löntagarfonden. Är detta rimligt? Jag tycker att det är helt orimligt. Vi hörde tidigare i dag att löntagarfonderna skulle förbättra företagens kapitalförsörjning. Det skulle inte vara till någon nackdel för stödområdena, sades det från socialdemokratiskt håll. Det lät precis som en utantilläxa från förra valrörelsen utan att man har tittat i facit. Det mest anmärkningsvärda är att företag som får lokaliseringsstöd samtidigt kan råka in i den situationen att de måste betala vinstdelningsavgift. Höjningen av arbetsgivaravgiften, som tillfaller löntagarfonden, får alla företagare betala — även enmansföretag och jordbrukare. Tillsammans blir detta — som jag nämnde tidigare — betydande summor som rinner ut från stödområdena, samtidigt som det måste till statligt stöd för att stimulera företagsamheten i samma område. Sådana gånger kan man verkligen undra om den ena handen egentligen vet vad den andra gör. Jag har tidigare talat om de hinder som måste bort för att vi skall få en utveckling i stödområdena. Men löntagarfonden utgör ett av de största hindren för utveckling i stödområdet. : Därför skall fonderna bort, och så blir fallet om vi får en borgerlig valseger. Fru talman! Härmed yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Fru talman! Det är ett faktum att marknadskrafterna i sig inte leder till en regional fördelning av sysselsättning och utveckling. Deras uppgift är att uppnå vinstmaximering — inte att skapa arbete eller att uppnå regional utjämning. Denna marknadsprincip leder till att lokalisering av olika verksamheter sker till områden med stor köpkraft eller med goda förbindelser till ffämmande marknader. Målet att uppnå regional balans — ett mål som alla partier ansluter sig till — måste därför uppnås genom samhälleliga insatser. Därför har också de flesta länder en mer eller mindre utvecklad regionalpolitik. Ökat svängrum för marknadsekonomin är därför inget medel för att uppnå regional balans utan leder snarare till motsatsen eller till ökade samhällsinsatser. Den svenska regionalpolitiken var under lång tid ett verksamhet instrument för att öka utjämningen. Under många år med låga industriinvesteringar och en till följd av modern teknik ökad koncentrationsprocess har det självfallet blivit svårare att påverka skeendet. Det står nu fullt klart att en framgångsrik regionalpolitik inte kan bygga endast på centrala finansieringssystem. Det fordras att regionernas naturliga förutsättningar utvecklas genom lokala och regionala initiativ, som sedan kan repliera på statligt stöd och aktiverande finansieringsformer. Mot den bakgrunden är det värdefullt att under de senaste åren den lokala och regionala aktiviteten ökat så märkbart. Ett bra exempel på detta kan man finna i Bräcke kommun, som i lokala projekt försöker utveckla sina egna resurser. Men det är självfallet också nödvändigt att dessa lokala aktiviteter kompletteras med en medveten och sammanhållen politik från statens sida, som medverkar till att också arbetstillfällen som inte bygger på lokala initiativ lokaliseras till de prioriterade områdena. Här har man också under senare tid prövat att genom s.k. förhandlingslösningar använda medel utanför den traditionella regionalpolitiken, t.ex. genom anknytning till dispositionen av investeringsfonder o. d. Det tycker jag är en möjlighet som bör prövas i ökad utsträckning. Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets regionalpolitiska betänkanden föranleder alltid många av riksdagens ledamöter att anmäla sig på talarlistan — så även i år —, och det tycker jag är positivt. Många förhoppningar har knutits till den nya regionalpolitiken, som presenterats bl.a. av den regionalpolitiska utredningen, som jag själv tillhörde. När jag inför den här dagen tittade igenom de senaste årens regionalpolitiska debatter i riksdagen, kunde jag konstatera att vi många gånger tidigare hänvisat till de förslag som den regionalpolitiska utredningen skulle komma fram till. Nu är vi där. Utredning och proposition har fått både ris och ros. Det är alltid lätt att kritisera — det lärde jag mig mycket bra under den tid som den regionalpolitiska utredningen pågick. Det var väldigt många som hade mycket att säga om regionalpolitik, men det visade sig att när det kom till praktiska och konkreta förslag var det betydligt svårare. Det här är ingen lätt politisk fråga att lösa, och vad jag förstår är det inget land som lyckats ordentligt. I Sverige är vi inte heller helnöjda, men vi kan ändå konstatera att resurserna till regionalpolitiken inte dragits ner under senare år trots att vi haft en kärv ekonomi. Det kan synas som om det skulle råda stor oenighet om regionalpolitiken — en sak som även andra talare kommenterat — om man ser till antalet reservationer. Men — som också andra har sagt — när man studerar reservationerna upptäcker man att oenigheten inte är så stor. I stället står det glädjande nog en bred majoritet bakom de flesta förslagen. Dessutom kan man konstatera att de borgerliga partierna inte har kunnat enas om någon enda reservation — med undantag för den som alldeles nyss diskuterades, nämligen den om löntagarfonderna. Även om regionalpolitiken inte har genomgått någon fullständig förnyelse har den dock numera fått en delvis ny inriktning. Jag tänker då på decentraliseringen av både medel och beslut, på spridningen av ny teknik och på satsningarna på regionernas och glesbygdens egna resurser. Jag konstaterar — precis som industriministern nyss gjorde — att de program för teknikspridning som Blekinge och Jämtlands län utarbetat på regeringens uppdrag och som syftar till att ta till vara de tekniska och andra resurser som finns vid stora företag, högskolor osv. för att utveckla nya och befintliga företag är mycket positiva insatser. Även den inriktning mot den intensifiering av forskning och utveckling inom Umeå högskoleregion som föreslås och som bör få spridningseffekter över stor del av de nordligaste länen tycker jag är mycket positiv. Mina erfarenheter av en regional högskola är utomordentligt goda. Jag är därför mycket glad över att både utredning och proposition framhäver de mindre högskolorna och den resurs de utgör — som det heter i propositionen — ”för regional utveckling inte bara med hänsyn till den egna verksamheten, utan också som kontaktlänk till högskolesystemet i stort”. Propositionen framhåller vidare att en väl utbyggd infrastruktur inom utbildningens och forskningens område är en viktig förutsättning för en god utveckling för landets olika delar. Den omfattande uppbyggnad och geografiska spridning av högskoleutbildningen som har genomförts har otvetydigt haft stor betydelse för utvecklingen i landet som helhet och i olika regioner. Jag har också med tillfredsställelse konstaterat att det pågår ett seriöst arbete med att omstrukturera utbildningsutbudet vid de mindre högskolorna för att de skall bli till ännu större nytta för utvecklingen av regionernas arbetsliv. : Industriföretagens utgifter för forskning och utveckling har ökat från 7 miljarder 1981 till 11 miljarder 1983. Utgifter för forskning och utveckling i relation till investeringar i maskiner och anläggningar har ökat från 2190 1973 till 52 20 1983. Emellertid är investeringarna koncentrerade till de största företagen och till storstadsområdena. STU, som disponerar medel för bl.a. teknikutveckling, kan för budgetåret 1982/83 redovisa att över 50 90 av medlen gick till storstadsområdena och bara 4,5 9 till de fyra nordligaste länen. Det är mot denna bakgrund viktigt med den satsning som sker till Umeå högskoleregion, en satsning som också omfattar Kiruna geofysiska institut och högskolan i Luleå. Länsstyrelserna arbetar dessutom fram separata utvecklingsprogram inom dataoch teknikområdet, där samordningsfrågor kommer att framhävas. Riksdagen har också begärt ett samlat program på informationsteknologins område som kommer att redovisas av regeringen vid nästa riksmöte. Alla länsstyrelser kommer att ha vissa medel för teknikutveckling över anslaget för det s.k. länsanslaget, och regeringen kommer att disponera vissa medel för teknikspridning i regionalpolitiskt prioriterade regioner och för projekt som är av speciellt intresse eller är länsövergripande. Fru talman! Jag tänker inte kommentera alla de reservationer som jag har fått mig tilldelade. Några har jag redan vidrört innehållet i, och jag skall kommentera ytterligare några litet mera ingående. Jag vill redan nu passa på att yrka avslag på reservationerna 8, 12-17, 22-33 samt 51-64 och bifall till utskottets hemställan i tillämpliga delar. Gustav Persson kommer senare att kommentera resten av reservationerna. Ett av de märkligaste aktstyckena bland mångfalden av reservationer är den moderata reservationen nr 15, som har rubriken Den offentliga sektorns roll för sysselsättningen. Reservationen inleds med det ytterst märkliga påståendet att den offentliga sektorn hittills har spelat en stor roll för sysselsättningen inom bl.a. stödområdena, och så långt är jag med. Men därefter konstaterar reservanterna att detta inger stor oro för framtiden! Vad menar moderaterna egentligen? Menar moderaterna att det i den offentliga sektorn utförs arbeten som inte behövs? En så befängd uppfattning kan väl ingen företräda. Om ni har den uppfattningen borde ni tala med dem som utnyttjar den offentliga sektorns tjänster. Eller menas det att tjänsterna behövs men att det hade varit mindre oroande om de utförts i privat regi? Ur sysselsättningssynpunkt är den tanken lika befängd. Det må vara att de framtida sysselsättningsproblemen inte kan klaras genom att den offentliga sektorn byggs ut lika mycket som tidigare och att det kanske inte heller behövs i samma grad. Det är en sak, men vad har det att göra med de redan tillkomna arbetstillfällena? De finns och de behövs! Och det är väl att de finns, annars hade det varit katastrof inte minst för kvinnorna i glesbygden och för en välbehövlig utbyggnad av servicen till gagn för framför allt näringslivet och möjligheterna att locka företagsamhet även till de utsatta områdena. Det hade självfallet varit ännu bättre om arbetstillfällen inom andra sektorer också hade stått till buds, men sådana har bara funnits att erbjuda i mycket ringa utsträckning. I den mån de finns är det oftast resultatet av betydande regionalpolitiska insatser. Varje önskan från den marknadsstyrda ekonomin att lokalisera verksamheter till dessa områden har mötts av hurrarop och gedigna regionalpolitiska insatser. Någon konkurrens om arbetskraften har sannerligen inte funnits i dessa områden. Moderaterna försöker framställa det som om den privata sektorn hållits tillbaka för att den offentliga skulle kunna expandera. Sådana påståenden har jag för övrigt hört från moderat håll många gånger. Senast i tisdags framfördes samma sak av en moderat representant när vi här i riksdagen diskuterade kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Någon gång borde ni tala om vad ni egentligen menar med detta prat. Så okunniga om de verkliga förhållandena som ni verkar med tanke på dessa påståenden kan väl inte ni moderater vara? Moderaterna fortsätter i sin reservation med att begära stöd för påståendet att en politik som syftar till att hålla tillbaka den offentliga sektorn och stimulera den privata är en fördel för alla regioner. Det är precis som att säga att det är bra om det regnar när det behövs och om solen skiner när det behövs. Möjligen menar moderaterna att den offentliga sektorns verksamhet skulle bytas ut mot en privat tjänstesektor och att det skulle leda till fler arbeten i de svagt utvecklade områdena. Förhållandet är naturligtvis det rakt motsatta. Vi vet av erfarenhet att den privata tjänstesektorn i enlighet med marknadsekonomins principer skulle komma att lokaliseras till områden med stor köpkraft och ett varierat utbud. Det skulle bli en ökad lokalisering till storstadsområden och residensstäder. Det finns många erfarenheter att hänvisa till för att belysa utvecklingen av en sådan politik. Jag skall bara ta ett exempel: 70 96 av tandvården i landet utövas av privata tandläkare. I Malmö och Stockholm är efterfrågan på tandvård nästan dubbelt så stor som i landet i övrigt och naturligtvis också samhällets kostnader för tandvården. Detta förhållande är självfallet inte ett bevis för att behovet av tandvård skulle vara större i Malmö och Stockholm än i övriga delar av landet. Det beror i huvudsak på att de privata tandläkarna eftersträvat en lokalisering till storstadsregionerna med deras varierade utbud beträffande möjligheter till sysselsättning för övriga familjemedlemmar, déras varierade kulturutbud, sociala utbud, osv. Genom att en varierad och kvalitativt bra tandvård erbjudits på ett lättillgängligt sätt har efterfrågan stigit på tandvård. En privatisering av den nuvarande gemensamma verksamheten skulle vara ett dråpslag inte minst mot glesbygden och kraftigt förstärka den regionala obalansen. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag sagt är jag tacksam för att moderaterna inte fått majoritet för sina åsikter. Inte heller har de fått majoritet för sina förslag om de s.k. riskgarantilånen och de förslag som de i det sammanhanget framfört om att lokaliseringsbidrag, offertstöd och sysselsättningsstöd skall avskaffas. Till detta kopplar de också att lokaliseringslånen skall bort. Moderaterna är alltså ensamma om dessa förslag. I ”utskottsbetänkandet har vi redogjort för skälen till att vi inte vill stödja dem. De s.k. riskgarantilånen har beskrivits mycket knapphändigt i den moderata motionen. Skall de t.ex. vara räntebelagda? Vilka amorteringstider skall gälla? Det är många frågor som är obesvarade när det gäller dessa lån. Jag tycker att det hade varit bra om vi kunnat komma fram till ett förslag som inneburit att en del i den flora av stödåtgärder som finns inom regionalpolitiken kunde slopas, men vi måste finna bättre förslag än dem som moderaterna nu har lagt fram innan vi vågar oss på att ändra på det som nu gäller. Frågorna om länsanslag och lokaliseringslån har diskuterats redan tidigare i dag, varför jag avstår från att gå närmare in på dem. Fru talman! Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är moderaterna som skiljer ut sig. I övrigt är det en tämligen samfälld uppfattning att det nuvarande stödsystemet har fungerat bra och bör behållas i allt väsentligt.

Fru talman! Marianne Stålberg blev riktigt upprörd över vår reservation. Jag kan trösta henne med att tiden arbetar för oss och för våra moderata åsikter. Vad vi har påpekat i reservationen är att det förhållandet att man har haft råd att satsa så mycket på den offentliga sektorn har gjort att vissa regioner har blivit så beroende av dem att de nu, när man inte har råd längre, har svårt att få fram annan typ av sysselsättning. Det är ett konstaterande vi har gjort, och så är de verkliga förhållandena. I andra reservationer har vi också pekat på att satsningarna på den offentliga sektorn inte alltid har varit till gagn för glesbygden. Satsningarna har nämligen blivit dyrbara och anpassade till tätorterna, och därför har inte glesbygden kunnat få del av dem. Genom att man har ett offentligt monopol har man inte gett några alternativ, och det är alternativen vi vill ge i glesbygden. Dessa alternativ kan bestå i att på samma villkor som inom den offentliga sektorn en granne eller en släkting kan ta hand om ens barn eller att det ges möjlighet till service genom privat initiativ i liten skala. Det handlar inte om någon privat tjänstesektor i stor skala som skall tillkomma i de stora områdena. Jag vill ställa en fråga till Marianne Stålberg som talade om de satsningar som gjorts av den socialdemokratiska regeringen. Det var högskolesatsning och satsningar på olika håll i en katalog liknande den industriministern gjorde nyss. Men mitt påpekande och mina exempel från vårt gemensamma hemlän, Jämtlands län, att samtidigt som man ger med den ena handen så tar man med den andra gäller att man tar pengar från företag som skall gå till fonderna. Därför undrar jag: Vilka regionalpolitiskt positiva effekter har löntagarfonderna gett för Jämtlands län?
Fru talman! Låt mig först få konstatera att Marianne Stålberg i långa stycken hade en mer nyanserad syn på regionalpolitiken än vad industriministern hade. Industriministern förde ett långt och tekniskt resonemang om budget och stödanslag osv., medan Marianne Stålberg faktiskt med inlevelse beskrev lokala initiativ och regionala aktiviteter som har kommit till under de senaste åren. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet fick vi en ny inriktning. Folk ute i bygderna började i större utsträckning ta egna initiativ därför att de hade tappat tron på att det s.k. storsamhället skulle lösa alla problem. Det var också motiven till att Nils G. Åsling en gång tillsatte den s.k Norrbottensdelegationen, som sedan har fått efterföljare på många andra områden. Det är då litet synd om den regionalpolitiska debatten, som har förts tidigare i dag från socialdemokraterna, alltför mycket handlar om teknikaliteter. Jag tror att vi i större utsträckning bör föra debatten om människornas levnadsvillkor, betingelserna i närmiljön osv., som jag också tidigare var inne på. Marianne Stålberg tog upp frågan om forskning och teknikutveckling. Det är en bit som gränsar till den trätekniska forskningen och utvecklingen. Vi har i en reservation begärt anslag till just satsning för att öka träförädlingen inom stödområdet på det sätt som vi var överens om i den regionalpolitiska utredningen. Men dess värre har inte socialdemokraterna och inte heller Marianne Stålberg i utskottet fullföljt planerna på detta område. Jag vill då fråga Marianne Stålberg av vilken anledning socialdemokraterna har hoppat av från sin linje i utredningen när det gäller stödet till sågverksindustrin och träförädlingsföretagen i stödområdena. Detta är också viktigt. Jag skriver under på vad Marianne Stålberg sade om forskning och teknikutveckling — och det kommer Nils Häggström senare att utveckla — men varför har ni lämnat just den här biten åt sidan?
Fru talman! Jag ställde en del frågor till Ingrid Hemmingsson men fick inget svar. Moderaterna har i sin reservation och här i riksdagen tidigare talat om hur farlig den offentliga sektorn är för glesbygden. Jag vill ha ett svar på frågan: Vilka tjänster som utförs av den offentliga sektorn är det som moderaterna tycker är farliga? Vad löntagarfonderna betyder för glesbygden och för Jämtlands län kommer Gustav Persson att svara på. Han har ansvaret för den reservationen. Ingrid Hemmingsson och Anders Högmark talade om att det var så viktigt att få bra och lämplig arbetskraft till stödområdena, och jag håller med om att det är en väldigt viktig bit. Det har förts en lång diskussion om detta i Jämtlands län under senare tid. Men jag finner inte någon reservation kring de motioner som Anders Högmark och Ingrid Hemmingsson hade väckt i anledning av den regionalpolitiska propositionen. Det är centern som i stället har en reservation om detta. I Jämtlands län har landshövding Sven Heurgren tagit initiativ till en utredning om de här problemen. F. d. centerriksdagsledamoten Per Stjernström sitter med i den utredningen, och det gör jag också. Utredningens ledamöter skall träffas för första gången den 17 juni, och då skall vi ta upp diskussioner om vilka förslag vi från länet skulle kunna lägga fram om hur man skall klara rekryteringen av nyckelpersoner till stödområdena. Så några ord till Per-Ola Eriksson. Jag får väl då först tacka för de berömmande orden, men jag kan försäkra att industriministern och jag har exakt samma uppfattning om det viktiga i att det tas initiativ från de lokala områdena. Det har industriministern talat om vid flera tillfällen. När han var på vår distriktskongress i fjol höll han ett långt, mycket fint anförande om vikten av det. Jag tror att det finns större oenighet mellan centern och moderaterna än det finns mellan industriministern och mig. Jag tror därför att det vore klokare av Per-Ola Eriksson att ta ett samtal med moderaterna — centern har ju för avsikt att regera tillsammans med moderaterna, om det skulle bli så. Per-Ola Eriksson känner säkert till att SIND har ett uppdrag när det gäller träförädling och även har fått medel till det. Därför menar vi att vi för närvarande inte behöver göra mera för det, utan vi avvaktar det förslag som kommer från SIND.
Fru talman! Marianne Stålberg gör på precis samma sätt som andra socialdemokratiska företrädare här i kammaren — talar om oenigheten mellan centern och moderaterna. Varken centern eller vi har funnit anledning att i större utsträckning beröra någon oenighet, som egentligen inte finns. Men man tänker tydligen göra här som man gör med inflationen: Man tror att man kan prata sig till 3 96 inflation. I det här fallet tror man tydligen att man kan prata sig till en oenighet som inte finns. När det gäller svårigheterna att rekrytera nyckelpersoner till glesbygden vill jag till Marianne Stålberg säga att vi har tagit upp det i ett särskilt yttrande, som Marianne Stålberg kan läsa; det är yttrande nr 3, ett ganska långt yttrande. Det är bara bra att man i ett sådant glesbygdslän som Jämtland har tillsatt en utredning som skall se över detta. Det innebär ju att man är medveten om problemen. Jag sade också i mitt anförande att vi skall vara lyhörda för de signaler som kommer från företagen. I den utredningen finns det tydligen en företagare med, så på det sättet är allt då bra. Det var också det som var syftet med vår motion — det här är ju ingenting som man direkt kan omsätta, utan man måste också titta på effekterna. Jag har aldrig sagt att den offentliga sektorn är farlig för glesbygden. Jag skulle aldrig ta de orden i min mun — det tror jag nämligen inte ett ögonblick. Däremot har vi inte råd att bygga ut den offentliga sektorn. Vidare är den offentliga sektorns monopolsituation styrd av statsbidrag på det sättet att tjänsterna inte kan komma glesbygden till del. Ta bara som exempel de statsbidrag som styr barnomsorgen. Den typ av barnomsorg som skulle kunna nyttjas av glesbygden blir mycket dyrare, och den vill inte kommunerna satsa på i så stor utsträckning därför att den styrs av ett statsbidrag som är litet; det är praktiskt taget lika med noll och ingenting. Vi tar upp allting sådant. Vi menar att man måste tillåta enskilda människor att ta privata initiativ inom servicesektorn, där vården utgör en stor del i glesbygden. Vi kan inte längre envist hålla fast vid det offentliga monopolet, utan vi måste tillåta alternativ, därför att det är det som människor vill ha. Människor vill ha alternativ. Det är inte politiker som Marianne Stålberg och jag som skall bestämma vad folk ute i glesbygden skall ha för sorts service; vi bör åtminstone se till att det finns alternativ för dem att välja emellan. Jag har inte fått något som helst svar på min fråga, vad löntagarfonderna har gjort för nytta för utvecklingen i Jämtlands län. Frågan om löntagarfonderna är en mycket viktig fråga, som socialdemokraterna gick till val på förra gången. När vi ändå talar om pengar som vi skall satsa på glesbygd och stödlän, vore det väl på sin plats att i det här fallet också bemöta den kritik som jag tidigare framfört från talarstolen. Det är ett faktum att det strömmar ut pengar från våra glesbygdslän — det handlar om miljontals kronor — till löntagarfonder, som företagen i de länen inte har den minsta nytta av. Jag tycker att vore rimligt att jag fick veta Marianne Stålbergs syn på den saken.
Fru talman! Marianne Stålberg säger att industriministern har exakt samma uppfattning som hon och att han skulle ha klargjort detta på en distriktskongress i Östersund. Jag deltar ju inte i socialdemokratiska distriktskongresser, så jag har inte hört industriministern plädera för Marianne Stålbergs linje. Jag konstaterar bara att medan han var närvarande under debatten här i dag lyckades han inte visa att han ansluter sig till den. Frågan om centern och moderaterna har skilda uppfattningar lämnar inte socialdemokraterna någon ro i dag. Låt mig då säga att jag är här för att plädera för centerns regionalpolitik, som vi har presenterat i form av motioner som alternativ till den socialdemokratiska propositionen. Då vi har motionerat med anledning av propositionen har vi inte sneglat åt vad andra partier föreslår. Våra krav skall jämföras med de krav som den socialdemokratiska regeringen har lagt fram. Det är våra krav, som har avstyrkts av den socialdemokratiska utskottsmajoriteten, som jag pläderar för. Vad sedan gäller trätekniken är det riktigt att SIND jobbar med branschprogram, men man ägnar inte den norrländska träförädlingsindustrin det intresse som vi menar att man borde göra. Av den anledningen anser jag att de pengar behövs som Marianne Stålberg och jag — hela utredningen för Övrigt — var överens om. Men de pengarna har fallit bort på vägen, och jag konstaterar att Marianne Stålberg har gjort ett avsteg från vad vi tidigare var överens om. Det är synd, för jag tror att norrländsk träförädlingsindustri behöver pengarna, inte minst i Jämtland.
Fru talman! Det är rätt fantastiskt, tycker jag, att centerpartiet och moderaterna nu är tämligen överens om tagen. Det är konstigt att det inte framgick av de reservationer som avgivits till det här betänkandet och till många andra betänkanden också. Per-Ola Eriksson hittar nu inte någonting som han kan anklaga moderaterna för. Till Ingrid Hemmingsson vill jag säga att jag tycker det är rätt skrämmande att hon inte känner till vad den offentliga sektorn betyder för glesbygden. Påståendet att hon inte skulle ha sagt att den offentliga sektorn är farlig för glesbygden är inte riktigt. Jag har läst det i ett protokoll, som jag tyvärr inte har med mig nu, från en debatt som vi hade för jag tror två år sedan, när Ingrid Hemmingsson just hade kommit hit till riksdagen. Hon deltog då i en debatt där hon sade exakt så som jag har återgivit. Vi kan ju gemensamt leta reda på det yttrandet sedan. Jag blev då överraskad över att Ingrid Hemmingsson kunde säga någonting sådant, eftersom hon själv kommer från ett glesbygdslän och borde ha uppmärksammat det fantastiska arbete som utförs av alla som är anställda inom den offentliga sektorn. I mitt huvudanförande frågade jag vad det är för oro ni känner inför dem som är anställda inom den offentliga sektorn. De som redan är anställda, vad är det för oroande med dem? Det har jag inte fått något svar på.

Fru talman! Det blir tyvärr en del upprepningar här, men debattformen är ju sådan att det inte kan undvikas. Regionalpolitiken har för centerpartiet alltid varit en hjärtefråga. Det är en självklarhet för centerpartister att man skall fördela samhällets resurser rättvist. För att skapa förutsättningar för detta krävs att det förs en vettig ekonomisk politik. Det har socialdemokraterna misslyckats med, anser jag. Tack vare en högkonjunktur har det under senaste året varit en hög ekonomisk aktivitet i vårt näringsliv, och industriministern tog helt åt sig äran för konjunkturuppgången. Ärligt talat har regeringen haft god hjälp till sina framgångar av både Margaret Thatcher och Ronald Reagan, men det nämnde inte industriministern någonting om. Trots högkonjunkturen har dock vissa regioner fortfarande hög arbetslöshet, och vi kan nu bara ana vad som kommer att hända i dessa områden vid nästa lågkonjunktur. Redan i dag kan vi skönja konturerna av den förda ekonomiska politiken. Vi har en inflation som ligger på topp i Västeuropa. Frida Berglund sade tidigare här i dag så hurtigt att kampen mot inflationen har varit framgångsrik. Man kan fråga sig om det verkligen har förts någon kamp mot inflationen. Inflationen i dag är högre än när socialdemokraterna tog över regeringsansvaret 1982. Hur kan man då säga att kampen mot inflationen har varit framgångsrik? Det kan man kalla höjden av ambitioner inom det socialdemokratiska partiet! Industriministern sade att det är bättre med en regering med tur än fyra med otur. Ja, tidigare regeringar hade otur, med lågkonjunkturer, oljeprisstegringar och liknande. Men man kan då fråga sig: Är det tur att vi har en inflation som är 100 96 högre än den som regeringen har som mål? Det kan man väl inte påstå är tur. Är det höga ränteläget ett resultat av tur? Vem bär ansvaret för detta om inte socialdemokratin? Man kan ju inte efter de här goda åren skylla på oppositionen, det är omöjligt. Vi har en arbetsmarknad där det aldrig har varit så många som stått utanför den ordinarie arbetsmarknaden under en högkonjunktur som nu. Det kan man inte påstå är tur. Det statsfinansiella läget är sämre än det var 1982. Vi har en statsskuld som i dag närmar sig 600 miljarder kronor. Sommaren 1982 låg den på ca 320 miljarder. Statsskulden galopperar våldsamt iväg. Det kan man inte påstå är tur. Räntan på statsskulden beräknas nästa budgetår uppgå till 70 miljarder kronor. Som jämförelse kan nämnas att försvarsbudgeten är på 23 miljarder, vilket ju egentligen är en struntsumma jämfört med dessa ränteutgifter. Och räntan på statsskulden kommer att öka med 10 miljarder per år. Trots detta gör socialdemokraterna motstånd när det gäller att försöka spara i statens finanser. Fru talman! Jag vill påstå att det inte är otur som socialdemokraterna drabbats av, utan det är helt enkelt fråga om oskicklighet. Vi kan bestämt hävda att regeringens politik inte skapat de bästa förutsättningarna och resurserna för en aktiv regionalpolitik. Det är under de goda åren som man skall samla i ladorna. Tyvärr kommer inte detta att ske, och det är allvarligt för hela vårt lands framtid. Det finns även andra viljeyttringar från socialdemokratin som pekar mot en ökad koncentration. Uppgörelsen nu senast mellan moderater och socialdemokrater i fråga om lokaliseringen av AMU-kansliet till centrala Stockholm är ett synbart bevis. Även den stora järnvägsslakten som nu påbörjats är ett steg i fel riktning. Industriministern anklagade centern för att under sex år ha utarmat och nedrustat regionalpolitiken. Varför säger industriministern så? Anfall är bästa försvar, och det är just skenanfall som industriministern gör. Men den som har något minne vet vad som hände efter 1976, med talet om det dukade bordet, och vilka problem som uppstod. Kommer man ihåg hur det var då, har man större förståelse för att det fanns vissa problem här i landet. Fru talman! Löntagarfondernas roll i regionalpolitiken tas upp med anledning av vpk-motioner. Från centerns sida hävdar vi att löntagarfonderna är ett ffrämmande element i vårt demokratiska samhällssystem, och den uppfattningen förstärks nu genom vpk:s intresse för fondernas vidare utveckling. För övrigt har centern, moderaterna och folkpartiet enats om att som första åtgärd vid ett maktskifte nu i höst avskaffa löntagarfonderna. Våra motiv är välkända och behöver därför inte upprepas. Vidare har centerpartiets representanter i näringsutskottet i en reservation till betänkandet nr 34 framhållit att fonderna skall avskaffas. I en interpellationsdebatt den 15 april kunde inte finansministern visa på ett enda jobb som skapats genom löntagarfondernas införande. Däremot kunde man konstatera att fonderna tappat fattiga glesbygdskommuner och småföretag på kapital — kapital som sedan använts till att förvärva aktier i de mest lönsamma företagen. Vi har här fått höra lysande exempel på detta från Jämtlands län. Det var detta industriministern ansåg som viktigast, att skapa kapital till lönsamma företag. Men det är ju inte bara kapital som behövs, utan idéer och nya företag, och detta kan man ordna utan löntagarfonder. Enligt utskottets skrivning är den regionala anknytningen mycket viktig och att löntagarfondernas verksamhet i sig inte saknar regionalpolitisk betydelse. Jag vill bestämt hävda att löntagarfonderna inte skapat ett enda jobb i Norrbotten, Bergslagen eller i Dalsland. Trots detta vill socialdemokraterna nu hävda att fonderna ”i sig inte saknar regionalpolitisk betydelse”. Kan vi möjligen här och nu från utskottets talesman få konkreta exempel? Jag vill hävda att löntagarfonderna på sikt kommer att få ogynnsamma effekter på sysselsättningen vilket i sin tur påverkar regionalpolitikens resurser. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 21. I reservationerna 43 och 45 tar vi upp lokaliseringssamrådets framtida utformning och regionala prioriteringar. Den översyn som regeringen aviserar i proposition 115 bör enligt centerpartiets uppfattning syfta till att fördjupa och effektivisera samrådet. Det är viktigt att i tider då de regionala obalanserna tilltar förstärka de regionalpolitiska medel som står till buds. Vi anser faktiskt inte som moderaterna att lokaliseringssamrådet är en form av ”påtryckning”, utan att det verkligen är ett samråd och samtidigt ett uttryck för en målsättning att ge sysselsättningssvaga regioner arbetstillfällen. Ett bra exempel är Volvos etablering i Uddevalla. Motsvarande situationer kommer med största säkerhet att uppstå även i framtiden. Samhället bör alltså ha den rätten att kunna påverka näringslivet att lokalisera sig i områden av regionalpolitiska skäl. Jag yrkar bifall till reservationerna 43 och 45. I reservation 76 behandlas den geografiska avgränsningen av Uddevallaregionen. Först vill jag understryka att centerpartiet stött alla de förslag som riksdagen beslutat om vid omstruktureringen av Uddevallavarvet. Vår mening är att alla orter var de än befinner sig i landet måste få ett starkt samhälleligt stöd vid större omställningar. Och detta har skett i Uddevalla. Däremot är vi inte överens när det gäller den geografiska avgränsningen av regionen. Den har blivit alltför snäv. Ytterligare några kommuner ingår i samma arbetsmarknadsregion. Trots detta har de utelämnats av riksdagens majoritet. Den avgränsning som nu gäller riskerar att klart diskriminera de kommuner som inte kan få del av det föreslagna stödet. Det är helt uppenbart att ett företag inte etablerar sig i en grannkommun till Uddevalla om förmånligare villkor kan erhållas i regionens huvudort. Den nuvarande inriktningen i Uddevalla är således koncentrationsdrivande. Vi kan nu efter någon månad klart konstatera att så är fallet. Ett flertal företag har sökt sig till Uddevalla, och grannkommunerna får nu helt agera åskådare. I Uddevallaområdet sker en omfattande arbetspendling. Hela 1 600 personer nettoinpendlar till Uddevalla varje arbetsdag från kommunerna Färgelanda, Orust, Sotenäs, Tanum och Strömstad. Här har vi en av anledningarna till centerpartiets ställningstagande till att regionen bör utökas. Genom den snäva avgränsningen konserverar man nu pendlingspolitiken. Kommunerna i området har även protesterat mot regeringens politik. Från Färgelanda kommun nettoutpendlar dagligen över 800 personer. Det är mer än 25 96 av arbetskraften i kommunen. Det borde vara en fördel för samhällsekonomin om färgelandaborna kunde få sysselsättning närmare bostadsorten. Fru talman! Jag väntar med spänning på vad utskottets talesman har för kommentar till den omfattande pendlingen i Uddevallaområdet. Till sist yrkar jag bifall till reservation 76.

Fru talman! Regionalpolitikens mål är att skapa förutsättningar för en balanserad befolkningsutveckling och ge tillgång till arbete, service och god miljö åt alla människor oavsett var de bor i vårt land. Denna fina målsättning ställer vi oss alla bakom. Men för att nå dit anvisar vi skilda vägar att gå. Vi har för närvarande en ansenlig flora av stödåtgärder. Vi moderater försöker bringa reda i medelsarsenalen och har presenterat en helt ny idé — riskgarantilån — som rimligen måste göra den regionalpolitiska stödhanteringen lättare. När det gäller regionalpolitiskt stöd talar vi moderater om generellt verkande insatser. Och då är det inte enbart en sänkning av sociala avgifter vi menar. I generellt verkande åtgärder ingår t.ex.: en ekonomisk politik som ger förutsättningar för företagande och expansion, ett skattesystem som ger rättvisa och där åtminstone förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital elimineras, ett stabilt penningvärde och en rimlig räntenivå, lagar och regler som kan förstås och efterlevas utan tillgång till juridisk expertis. Ett slopande av löntagarfonderna skulle dessutom vara en generellt verkande åtgärd som skulle få stor regionalpolitisk betydelse. Det är således inom en mängd områden vi kan verka för att hjälpa skogslänen att få den sysselsättning som är så betydelsefull. Det behövs alltså en hel del åtgärder utöver vad som omnämns i detta betänkande för att släppa fram människors idéer, kunskap, produktivitet och fantasi. När vi talar om regionalpolitiska insatser skall vi vara på det klara med att de så gott som enbart är riktade mot små och medelstora företag. De utgör den överväldigande parten. Företag med över 200 anställda i de här sammanhangen når antalsmässigt inte upp till I 20. Har vi klart för oss detta skall insatserna sedan formas därefter. Vi måste också inse att den tekniska utvecklingen kommer att ha en avgörande betydelse för de regioner som omfattas av de stödåtgärder vi diskuterar i dag. Det är en svår men nödvändig uppgift att ställa om skogslänen inför de tekniska krav som kommer att uppstå i framtiden. Mikroelektronik, datateknik, avancerad produktionsteknik och informationsteknologi är områden inom vilka utvecklingen nu ställer krav på initiativ för att man skall kunna utnyttja dessa nya tekniker och krav på utbildning, så att man skall kunna tillgodogöra sig framstegen. De regioner som inte har kraft att följa med blir ohjälpligt efter. Inom dessa områden fordras insatser från samhället, företag och enskilda. I det här sammanhanget är det också på sin plats att fundera över, vilket Marianne Stålberg gjorde, det faktum att statens stöd över STU för forskning och utveckling huvudsakligen går till de tre storstadsregionerna. Budgetåret 1982/83 gick över 50 96 av de 148 milj.kr. som fördelades till Stockholms-, Göteborgsoch Malmöregionerna. Mitt län, Gävleborg, fick t.ex. 2,7 90, många andra fick mindre. Jag nämnde inledningsvis exempel på generella insatser som skulle vara verkningsfulla för företagandet i hela vårt land. Vad som är bra för landet är självklart också bra för de delar av Sverige som omfattas av regionalpolitiken. Vi moderater anser att generella regionalpolitiska medel måste utgöra grunden för strävandena att minska de regionala obalanserna. Selektivt stöd innebär risk för att konkurrensen snedvrids. Företag som erhåller subventioner kommer i ett konkurrensmässigt bättre läge än andra företag i samma bransch. Detta bidrar till osäkerhet på marknaden. Man måste också förstå att administratörer har begränsad förmåga att räkna ut vilka utvecklingsidéer som är så bra att de bör få offentligt stöd. Det finns säkert många projekt som hade varit utvecklingsbara, om det hade varit möjligt att sänka företagens kostnader något. Enligt vårt förslag om sänkta sociala avgifter lämnas 560 milj.kr. kvar hos företagen i de regioner som omfattas av stödområdena A och B. Det är självklart att ett sådant stöd måste få positiv betydelse för företagen. Lönekostnaderna utgör den största utgiften för de flesta företag. Vi föreslår att de sociala avgifterna sänks med 10 procentenheter i stödområde A. För att minska tröskeleffekterna och även ge stimulans till arbetsgivare inom stödområde B föreslår vi en nedsättning med 3 procentenheter inom detta område. Nedsättningarna bör gälla samtliga verksamheter med undantag av den offentliga. De ökade marginaler som då uppstår ger utrymme för investeringar och ökad expansion. Var och en kan räkna ut att det rör sig om en hel del pengar för ett företag med 20-30 anställda. Som ett medel att främja utvecklingen i Norrland har sedan början av 1970-talet en del industricentra uppförts för att lösa lokalfrågan för industrin på vissa utvalda orter. Den låga ekonomiska aktiviteten får väl anses vara orsaken till att utvecklingen inte blivit vad man hoppats. Stiftelsen står nu med stora outhyrda ytor. Vi delar departementschefens uppfattning att inga fler lokaler för närvarande bör byggas utan att stiftelsen nu får koncentrera sig på att höja uthyrandegraden. Utöver detta vill vi påpeka att man måste öka hyresintäkterna och även undersöka om man inte i vissa fall kan avyttra lokaler. Regeringen anser att systemet med lokaliseringssamråd bör ses över. Vi moderater anser att man omedelbart kan avskaffa samrådet. Statsrådet konstaterar i propositionen att man i framtiden inte kan räkna med några mer betydande nyetableringar eller omlokaliseringar bland de företag som är aktuella för samråd. Den insikten styrker vårt förslag om samrådets slopande. Om de aktuella förhållandena inom industrin kan regeringen hålla sig informerad på annat sätt — man behöver inte föreskriva villkor. Näringslivet skall styras genom generella lagar och förordningar och inte genom påtryckningar. Systemet har ingen regionalpolitisk betydelse. Etablering i sysselsättningssvaga områden skall stimuleras på annat sätt, som vi i flera sammanhang påpekat. Lokaliseringssamrådet kan betraktas som förtäckt etableringskontroll och kan verka hämmande på näringslivet. Statsrådet har inte funnit samrådet fungera tillfredsställande och överväger därför att begränsa antalet företag som skall omslutas av samrådsverksamheten men vill fundera på saken. Genom att stödja vår reservation befriar man departementet från vidare funderingar i den vägen. Därmed har jag, fru talman, argumenterat för bifall till reservationerna 34, 41 och 42.

Fru talman! I mitt anförande kommer jag att behandla de delar av arbetsmarknadsutskottets betänkande som berör arbetsgivaravgifterna, sysselsättningsstödet, industricentra, lokaliseringssamrådet och stödområdesindelningen. Två motioner — 2942 och 2943, båda från vpk — behandlar löntagarfonderna i anslutning till regionalpolitiken. Motionärerna framhåller att löntagarfonderna kan göra betydelsefulla insatser för uppbyggnaden av nya och mindre ensidiga näringsstrukturer i länen. De skulle också kunna bidra till att minska beroendet av de stora privata företagen utanför den egna regionen, sägs det vidare i motionerna. Under hela den långa debatt som föregick riksdagsbeslutet om löntagarfonderna kom denna fråga upp gång på gång, men den har alltid avvisats som varande orealistisk. Löntagarfonderna har helt andra uppgifter och kan därför inte också åläggas en regionalpolitisk uppgift. Detta måste nu som tidigare vara hela samhällets uppgift. Arbetsmarknadsutskottet tog ställning till den här frågan redan hösten 1983 i ett yttrande till finansutskottet, och vi har ingen annan uppfattning nu. Utskottet ansåg då att fondernas regionala anknytning är viktig, men att fonderna i sin placeringspolitik inte skall ha några uttalade regionalpolitiska mål, även om verksamheten i sig inte saknar regionalpolitisk betydelse. Med det sagda yrkar jag avslag på reservationerna 20 och 21. Jag övergår nu till att behandla frågan om nedsättning av företagens socialavgifter. Här föreligger motioner från alla de borgerliga partierna, som föreslår att avgiftsnedsättningen utsträcks att gälla hela stödområde A. De föreslagna åtgärderna innebär samtidigt en försämring för vissa delar av Norrbotten. Vidare vill motionärerna vidga nedsättningen till alla näringsgrenar utom den offentliga sektorn. Regeringen anser att nuvarande system för avgiftsnedsättning bör vara oförändrat i vad gäller både geografisk och branschmässig omfattning. Arbetsmarknadsutskottets majoritet delar regeringens uppfattning i denna fråga. Det finns enligt vår mening flera skäl till detta. Först och främst har nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten fungerat under en mycket kort tid. Det är enligt vår mening inte möjligt att på denna korta tid dra några slutsatser av hur differentierade arbetsgivaravgifter fungerar som medel i regionalpolitiken. Om inte avgiftsnedsättningarna får ligga fast under någon längre tid kommer utvärderingarna att få ett begränsat värde. Utöver detta är det också viktigt att systemet ligger fast under så lång tid att företagen kan väga in avgiftsnedsättningarna i sin planering och i sina kalkyler. Snabba förändringar skapar ryckighet och onödiga svårigheter för företagen. Likaså måste företagen veta att konkurrensfördelarna som avgiftsnedsättningen innebär måste bestå under en längre tid. Ändrar vi för snabbt minskas säkert tilltron till systemet. Den i motionen föreslagna branschmässiga utvidgningen som avser att gälla alla näringsgrenar utom den offentliga sektorn skulle medföra en fördubbling av kostnaderna från ca 350 milj.kr. till ca 700 milj.kr. per år. I dagens budgetläge är det en betydande utgiftsökning som måste vägas mot andra regionalpolitiska insatser. Det kan innebära risk för neddragningar på andra områden i det regionalpolitiska stödet. Den avvägning som regeringen gjort — mellan generella stödinsatser av typen avgiftsnedsättningar och mera selektiva insatser i det regionalpolitiska stödet — finner utskottet i dagens läge vara riktig. Vidare är det av stor betydelse att avgiftsnedsättningen inriktas mot samma näringsgrenar som omfattas av det regionalpolitiska stödet. Detta underlättar också företagens planering och ökar även tilltron till systemet. Slutligen kan man, när det gäller den branschvisa utvidgningen, anföra att systemet har varit i gång under alltför kort tid för att man skall kunna göra en hygglig utvärdering. Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna 34-39. När det gäller Svappavaara samhälle i Kiruna kommun har det i två motioner — dels i centerns partimotion 2915, dels i en folkpartimotion av Rune Ångström m.fl. — föreslagits geografisk och branschmässig utvidgning av nedsättningen av arbetsgivaravgiften. Arbetsmarknadsutskottet avstyrker också dessa motioner med samma motivering som anförts tidigare. När det gäller sysselsättningsstödet har regeringen föreslagit en kraftig höjning av beloppen per årsarbetskraft i alla stödområden. Motiveringen till detta är främst att det är av stor vikt att stimulera företag som ökar sin sysselsättning. Ett annat motiv för höjningen är att detta är ett bättre sätt att stödja företag i stödområde A än att — som de borgerliga partierna föreslår — utvidga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna till hela stödområde A. Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen om sysselsättningsstödet och avstyrker motion 2915 i denna del. Jag yrkar avslag på reservation 40. I den moderata motionen 2951 av Alf Wennerfors m.fl. föreslås bl.a. att man skall avyttra de delar i industricentra som står tomma. Utskottet finner en sådan åtgärd alltför defensiv. Dessutom kommer detta att ytterligare försvåra nyetablering av företag i utsatta orter. Motion 2951 avstyrks i denna del, och jag yrkar avslag på reservation 41. I flera motioner tar man upp frågan om lokaliseringssamrådets framtida utformning och inriktning. Lokaliseringssamrådet, som bygger på en överenskommelse mellan Sveriges industriförbund, Kooperativa förbundet och Lantbrukarnas riksförbund, har pågått sedan 1976. Syftet var att få en informell kontaktkanal mellan regeringen och de stora industrikoncernernas företagsledningar när det gäller regionaloch sysselsättningspolitiska frågor. I dag omfattar samrådet ca 170 företag eller koncerner med över 500 anställda. Dessa företag svarar för ungefär hälften av de industrisysselsatta i Sverige. Riksdagen har senare beslutat om att utvidga detta samråd till att omfatta även den privata serviceoch tjänstesektorn. Detta samråd handhas av SIND. Såväl regeringen som utskottet konstaterar att förutsättningarna för lokaliseringssamrådet har förändrats. Som bekant har industrins utveckling under senare delen av 1970-talet och under de första åren på 1980-talet varit mindre gynnsam. Antalet industrisysselsatta sjönk från 1 049 000 år 1975 till 887 000 år 1983. Industrins anläggningsinvesteringar sjönk också mycket kraftigt under de borgerliga regeringsperioderna. Den uppgång i industriproduktion och industriinvesteringar som skett sedan 1982, och som också inneburit en ökning av antalet anställda, har i huvudsak skett i befintliga anläggningar. Även investeringar inom nya produktområden förväntas ske i anslutning till redan verksamma företagsenheter. Det är främst effektivitetsskäl i en hårdnande konkurrens och större möjligheter att därmed långsiktigt trygga produktion och sysselsättning på redan etablerade orter som lett till att omlokaliseringen av företagsenheter minskat. Antalet fall av rena nyetableringar eller filialutläggningar i samrådsgruppen har varit mycket ringa. Samrådet har därför mera gällt frågor med anknytning till investeringar vid befintliga anläggningar, företagsrekonstruktioner etc. Mot den här bakgrunden finner industriministern att en översyn av lokaliseringssamrådet bör ske. Utskottet utgår ifrån att det regionalpolitiska syftet kvarstår även efter översynen. Utskottet finner det också angeläget att framhålla att den minskade sysselsättningstillväxten inom den offentliga sektorn, i förening med mindre möjligheter att lokalisera industrisysselsättningen, kommer att medföra risker för ökad regional obalans. Det är därför viktigt att utveckla metoder, så att den privata serviceoch tjänstesektorn geografiskt kan fördelas jämnare än för närvarande. Lyckas man inte med detta, måste en ökad privatisering av denna sektor avvisas, även av regionalpolitiska skäl. Därför måste lokaliseringssamråd med företag och motsvarande inom den privata serviceoch tjänstesektorn enligt utskottets mening fullföljas med ökad kraft. På nytt kan vi konstatera hur moderaterna dels skiljer sig ut från de övriga borgerliga partierna i regionalpolitiska frågor, dels som vanligt tror att de fria marknadskrafterna även skall klara av regionalpolitiska insatser. Varifrån moderaterna får dessa erfarenheter redovisar man aldrig. Det räcker nämligen inte bara att tro på marknadskrafterna. Kampen mot arbetslöshet och för en regional utjämning har ofta fått ske mot just marknadskrafterna. Det är en erfarenhet vi inom arbetarrörelsen fått, både inom och utom vårt lands gränser. Jag yrkar avslag också på reservationerna 42, 43, 44 och 45. En rad motionärer berör stödområdesindelningen. I två motioner föreslås en översyn av stödområdesindelningen för vissa län. I ett stort antal motioner — de flesta från den allmänna motionstiden — föreslås ändringar i gällande stödområdesindelning. I två motioner begärs att kommuner eller delar av kommuner hänförs till stödområde A. Liknande åtgärd när det gäller stödområde B begärs i nio motioner, som i huvudsak berör kommuner i Mellansverige. I 13 motioner föreslås att kommuner eller delar därav hänförs till stödområde C. Dessa kommuner finns företrädesvis i södra och mellersta Sverige. Vid behandlingen av dessa motioner i utskottet har vi konstaterat att varken den parlamentariskt sammansatta regionalpolitiska utredningen eller industriministern har föreslagit några förändringar i nuvarande stödområdesindelning. Utskottet, liksom industriministern, finner det viktigt att inte alltför ofta ändra på dessa indelningar. De bör således ligga fast under en längre tid. Kraven i två socialdemokratiska motioner — 2926 och 2920 — som gäller Timrå kommun resp. Kristinehamn har genom regeringens beslut blivit tillgodosedda. Med hänvisning till vad som i övrigt anförts anser utskottet att motionerna bör avslås. Utskottet vill dock tillägga att regeringen har möjligheter att — utanför stödområdet — ange att vissa kommuner eller orter under en övergångstid kan erhålla lokaliseringsstöd. Det gäller i samband med strukturella förändringar i näringslivet på dessa orter. Detta har skett på tolv orter eller kommuner under detta budgetår. Utöver detta kan regeringen också lämna regionalpolitiskt stöd även utanför stödområdet. Uddevallaregionen är ett sådant exempel. Utskottet har vid sin behandling av motionerna haft tillgång till ett omfattande material om samtliga län och kommuner. I samband med behandlingen av motionerna har vi områdesvis studerat tillgängligt statistiskt material. Det är dock inte möjligt för mig att kommentera alla motioner. När det gäller övre Norrland konstaterar utskottet att Norrbotten fortfarande har det mest utsatta läget. Andelen sysselsatta 1983 låg 6 96 under riksgenomsnittet, och länet har även den högsta arbetslösheten. Arbetsmarknadssituationen för kvinnorna har lett till en kraftig utflyttning, främst bland yngre kvinnor i glesbygdskommunerna. Tack vare omfattande åtgärder kan dock en förbättring skönjas. De stora basindustriernas situation har stabiliserats. Nya verksamheter har börjat växa fram med hjälp av ny teknik När det gäller Västerbotten bekräftar stödområdesindelningen länets prioriterade ställning i regionalpolitiken. Utskottet förutsätter att regeringen vid fördelning av länsanslaget beaktar situationen i Västerbotten. Detta gäller även länen i mellersta och södra Norrland. Den nya inriktningen mot tekniska och ekonomiska utbildningar vid högskolorna i Östersund och Sundsvall/Härnösand som föreslagits i årets budgetproposition kommer också att ha stor betydelse i det regionalpolitiska utvecklingsarbetet. Bergslagen är en industriregion som drabbats hårt av gruv-, handelstålsoch spcialstålsindustrins omstrukturering. Orter som drabbas är ofta s.k. enföretagsorter, varför omställningarna blir mycket kännbara. Regeringen och näringslivet har under ett år ställt ca 3,5 miljarder i bidrag, lån och utvecklingskapital till förfogande. Ett intensivt utvecklingsarbete pågår för närvarande i Bergslagslänen. Regeringen har beslutat att Hallstahammars kommun skall föras in bland kommuner som får del av de s.k. Bergslagsmedlen. Utskottet är i avvaktan på resultat av de insatser som nu görs inte berett att tillstyrka ytterligare åtgärder. När det gäller Uddevallaregionen finner utskottet att den geografiska avgränsning och de särskilda utvecklingsinsatser som regeringen gjort är väl avvägda. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 1984/85:13 och avslag på samtliga motioner med de skrivningar som finns i här berörda avsnitt. Jag hemställer också om avslag på reservationerna 18 och 19 samt 65-82.

Herr talman! Debatten blir litet haltande, eftersom Gustav Persson tar upp socialförsäkringsavgifterna, som vi redan tidigare i dag delvis har diskuterat. Låt mig ändå framhålla att jag efterlyser svaren på de frågor som jag tidigare i debatten har ställt till socialdemokraterna. Vad är anledningen till att man vill utesluta de mest utsatta kommunerna, dvs. kommuner som tillhör stödområde A, från dem som erhåller sänkningar av arbetsgivaravgifterna? Vi var i regionalpolitiska utredningen överens om att man skulle vidga kretsen av kommuner som skulle få arbetsgivaravgiftssänkningar till att omfatta även kommuner i stödområde A, men vi var oense om avgränsningen beträffande de verksamheter som skulle beröras. Medan socialdemokraterna i utredningen menade att bara vissa verksamheter skulle beröras ville vi från centern att alla verksamheter skulle inkluderas. Jag tror också att det är det riktiga. Det är skillnader mellan kustregionen i Norrbottens län, där jag själv bor, och Åsele, Vilhelmina och andra kommuner i Västerbottens inland. Jag begriper inte vad som leder socialdemokraterna fram till det ställningstagande som de har gjort. Inser man inte vilka skillnader som råder? Förstår man inte att avstånden inom inlandet är längre och att näringslivet i inlandet arbetar under helt andra villkor och har helt andra problem? Man ställer de helt dominerande näringsgrenarna, t.ex. jordoch skogsbruket, utanför förmånen av sänkta arbetsgivaravgifter men ger den till hotellrörelser och campingplatser i kustregionen. Detta är dålig fördelningspolitik, och det är det vi reagerar mot. Gustav Persson tog också upp kostnaderna. Vårt alternativ kostar inte nämnvärt mycket mer, för det vi lägger ned i ökade kostnader till inlandet sparar vi genom att upphäva sänkningen av arbetsgivaravgifterna i de tre kommuner i Norrbotten där problemet är väsentligt mindre. Då det sedan gäller sysselsättningsstödet innebär vårt alternativ att vi vidhåller det som vi kom fram till i enighet i den regionalpolitiska utredningen. Det har socialdemokraterna nu avvikit ifrån just med motiveringen att sysselsättningsstödet skulle vara ett alternativ till den sänkta arbetsgivaravgiften. Men sysselsättningsstödet är ett selektivt stöd, som endast kan utnyttjas av vissa som kan utöka sin verksamhet. Det hjälper inte dem som redan har en verksamhet i gång, en verksamhet som skall räddas. Jag beklagar att socialdemokraterna har gjort denna begränsning i det här fallet.

Herr talman! Gustav Persson betecknar vpk:s förslag om löntagarfondernas aktiva roll i regionalpolitiken som orealistiska. Möjligen har Gustav Persson och jag litet olika uppfattningar om vad som är realism, och vi skall kanske reda ut det litet grand. Jag skulle då vilja fråga: Är det orealistiskt att vilja använda löntagarfonderna till att utveckla de egna regionerna och till att delta i aktiva utvecklingsprogram för industrins och andra näringars utbyggnad? Är det mera realistiskt att, som Gustav Persson och socialdemokratin vill, ha löntagarfonder som bara investerar i redan befintliga storindustrier eller bedriver placeringspolitik i värdepapper, bidrar till den allmänna spekulationen i landet utan att skapa några jobb? Är det orealistiskt om löntagarfonderna styrs av valda representantskap ute ide regioner där de skall vara verksamma? Är det mera realistiskt, ifall de skall ha handplockade styrelser som saknar verklig anknytning till den egna befolkningsbasen och som inte är intresserade av någonting annat när det gäller de regioner där de skall arbeta än att kortsiktigt åstadkomma största möjliga avkastning åt fonden? Är det orealistiskt att vänta sig att löntagarfonderna skall kunna bidra till en teknologisk förnyelse ute i de eftersatta regionerna? Skulle det vara exempel på realism att låta löntagarfonderna investera i den gamla typen av råvaruberoende industrier, vars sysselsättning faktiskt minskar och som därför inte nämnvärt kan bidra till de eftersatta regionernas utveckling, sett i det längre perspektivet? Jag får slutligen fråga: När de många människor i skogslänen som röstade med socialdemokratin hade förhoppningar på att löntagarfonderna just skulle vara ett medel som skulle bidra till att mildra och häva arbetslösheten där uppe, var de då offer för drömmerier eller var de bara offer för de ledande socialdemokraternas bondfångeri? Menade ni ingenting med det som ni var ute och sade på valmötena?
Herr talman! Jag vill vända mig till Gustav Persson och protestera mot att han, liksom alla andra socialdemokratiska talare i denna kammare i dag, använder sig av ”marknadskrafterna” som något slags skällsord, som en beteckning för någon sorts anonyma sabotörer som bara ställer till elände. Vad är nu dessa förhatliga ”marknadskrafter” för någonting? Egentligen är vi ju alla en del av dem. Vi har producenter och företagare som konkurrerar med varor, priser och kvaliteter. Om produkterna inte går att sälja därför att folk inte vill ha dem, får man lägga ned verksamheten, om man konkurrerar på det viset. Jag vill påstå att det är marknadskrafterna som har skapat det välstånd som vi har i vårt land. Ser man efter hur det är i många andra länder, finner man att marknadskrafterna i vissa länder har ersatts med regleringar. Hur har man det då där? Ja, det är inte den situationen vi vill ha. Det är väl närmast marknadskrafterna i regionalpolitiken som har åsyftats här. Man anser alltså att marknadskrafterna saboterar regionalpolitiken. Det tycker jag inte. Vad vi vill göra är att kompensera skillnader mellan regioner, så att marknadskrafterna får verka på samma villkor. Det är ju en av målsättningarna i regionalpolitiken. Jag tycker att man bör diskutera i dessa termer och inte diskutera som om marknadskrafterna är anonyma sabotörer, som om man inte vet vad de är utan bara säger att det är någonting som man inte vill ha. I andra sammanhang brukar ju även socialdemokraterna tala om att sjunga marknadskrafternas lov. Men det är tydligen inte den dagen i dag.
Herr talman! Gustav Persson hade ont om tid i dag och berörde reservationerna helt flyktigt. Jag skall bara ta upp två saker, för i de följande replikerna får inte Gustav Persson så mycket mer tid på sig. När det gäller löntagarfonderna i regionalpolitiken har vi en klar uppfattning, nämligen att de inte har någon uppgift i regionalpolitiken. Och att de inte har det sade Gustav Persson nu klart och tydligt. Men i betänkandet står det litet grand om att de i alla fall har en viss betydelse i regionalpolitiken. Gustav Persson erkände emellertid nu, konstigt nog, att de inte har någon betydelse. Det var intressant. I fråga om Uddevallaregionen och dess omfattning var det enda som Gustav Persson hade att säga att den var ”väl avvägd” — alltså två ord. Det tycker jag var något för litet för att kunna springa förbi den punkten, som har varit mycket diskuterad i det här området under en längre tid. Det finns kommuner runt omkring Uddevalla som anser sig vara mycket orättvist behandlade av regeringen. Jag tycker nog att Gustav Persson borde ha någon liten kommentar till att exempelvis Färgelanda kommun har 800 personer som nettoutpendlar varje arbetsdag — alltså över 25 96 av kommunens totala arbetskraft. Tycker Gustav Persson att det är rätt och riktigt att man skall ha det på det viset? Vore det inte bättre att de stannade hemma i Färgelanda och kunde jobba där i stället för att åka till Uddevalla — som har så ont om jobb? Eller hur, Gustav Persson?

Herr talman! Jag vill först säga något till Per-Ola Eriksson angående socialavgifterna. Jag tror inte att Per-Ola Eriksson lyssnade på vad jag sade, och jag vill därför upprepa skälen. Nedsättningen av socialavgifterna har fungerat under mycket kort tid, sade jag, och det tror jag är väldigt viktigt att ha i åtanke. Det var ett mycket stort beslut som vi fattade när vi bestämde oss för detta. Då måste man verkligen ha mycket på fötterna innan man ändrar på nytt. När det gäller utvärderingen av nedsättningen vill jag säga att om man skall kunna gå vidare måste man ju veta vad som verkligen händer. Vi kan inte bara utan vidare skicka ut pengar. Det är ett av de väsentliga skälen. Utvärderingen måste bli riktig. Det andra skälet är att nedsättningen måste ligga fast också för företagen under en längre tid. Företagen måste ju veta vad de har att rätta sig efter. Vi kan inte snabbt ändra förutsättningarna. Det brukar ni kritisera regeringen för annars, men nu vill ni snabbt ändra förutsättningarna. Detta skäl bör man också respektera. När företagen planerar måste de exempelvis veta vilka konkurrensfördelar de har jämfört med företag i andra delar av landet. Det tror jag är mycket viktigt — annars kommer tilltron till systemet att försämras. Även när det gäller den branschmässiga utvidgning som ni föreslår är det på samma sätt. Dessutom kostar den mycket pengar. Det blir alltså en fördubbling av kostnaderna, och det måste vi ta hänsyn till i dagens budgetläge. Då måste diskussionen gälla frågan: På vilket annat område kan det regionalpolitiska stödet minskas eller var skall pengarna tas? Det är alltså fråga om en fördelning mellan de generella och de selektiva insatserna. Det är av stor betydelse, som jag sade, att nedsättningen av socialavgifterna inriktas mot samma näringsgrenar som det regionalpolitiska stödet, vilket också ger en viss trygghet åt företagen. Jag kan tillägga att vi har höjt sysselsättningsstödet i stödområde A som kompensation. Jag skall mycket kortfattat beröra något av det som Jörn Svensson sade. När vi i fackföreningsrörelsen diskuterade löntagarfonderna menade vi inte att huvudmotivet för att införa fonderna var att de skulle utgöra ett regionalpolitiskt stöd, utan det var helt andra motiv. Vpk förordade i första hand Rudolf Meidners förslag, enligt vilket det skulle ha varit ännu svårare att göra regionalpolitiska insatser än med den utformning löntagarfonderna har i dag. Jag förundrar mig över Jörn Svenssons inställning i detta fall — vpk hade och har, såvitt jag förstår, en annan inställning. Vi har från arbetarrörelsens sida inte lovat att löntagarfonderna skulle innebära stora satsningar i skogslänen. Ingvar Karlsson i Bengtsfors talade om Uddevallaregionen, och jag vill avslutningsvis fråga: Var skall gränserna för denna region gå? Vi kan naturligtvis utvidga det område som omfattas av åtgärdsprogrammet till att också gälla Färgelanda, men om vi gjorde det skulle någon genast kräva att vi tog med ytterligare orter. Gränsen måste gå någonstans.
Herr talman! Gustav Persson talar mot sig själv. Han säger att det har gått så kort tid att vi inte kan förändra systemet med nedsättning av socialavgifterna. Men borde inte socialdemokraterna ha tänkt på det 1983? Bara ett år efter beslutet om sänkta sociala avgifter i de fyra nordligaste kommunerna rev ni upp detta beslut. Tänkte ni aldrig då på att det hade gått så kort tid? Gustav Persson säger att företagen måste få tid på sig och veta vilka regler och fördelar som gäller. Det skulle ni ha tänkt på 1983, Gustav Persson, och då tror jag att situationen hade varit helt annorlunda i malmfältskommunerna. Gustav Persson säger vidare att det inte bara gäller att sprida ut pengarna över ett större område. Men är det bättre att sprida ut pengar till regioner som har förmånligare villkor, nämligen tre kustkommuner i Norrbotten, än att ge dem till kommuner som har de absolut svåraste problemen? När det gäller kostnaderna vill jag be Gustav Persson att använda elementär matematik. Om han räknar med plus och minus kommer han fram till att vårt alternativ i stort sett går jämt ut. Det handlar nämligen om en omfördelning av pengarna, inte om att belasta statsbudgeten med mycket nya pengar. Gustav Persson har presterat ett mycket dåligt förslag och gjort ett mycket dåligt ställningstagande.

Herr talman! Till Gustav Persson vill jag säga att vpk aldrig har tagit upp Meidners förslag som sitt. Däremot har vi sagt att i jämförelse med det förslag som verkligen antogs var Meidners förslag, från rent allmän maktpolitisk synpunkt, betydligt bättre. Ni presenterade en urvattnad variant som var betydligt sämre. Det är riktigt — jag ger gärna det erkännandet — att den regionalpolitiska rollen kan vara ett av huvudmotiven för införande av löntagarfonder men naturligtvis inte det enda huvudmotivet. Löntagarfonderna har självfallet från både våra och era utgångspunkter också andra syften. Löntagarfonderna får emellertid en regionalpolitisk effekt, vare sig de vill det eller ej, beroende på vilken placeringspolitik de bedriver och vilka synsätt de tillämpar. Då är frågan: Skall de inordnas i någon rimlig del, i någon medveten utvecklingsstrategi för de eftersatta regionerna? Vi anser att det är både realistiskt och nödvändigt. Alternativet är ju annars att löntagarfonderna helt och hållet anpassar sig till det teknologiska och industriella utvecklingsmönster som styrs av privatkapitalistiska överväganden, att de bara så att säga blir satelliter till de dominerande privatkapitalistiska krafterna. Och blir fonderna det, är de ju helt könlösa politiskt sett och saknar totalt en självständig roll. I så fall kan man för det första undra varför ni över huvud taget klagar på moderaterna, eftersom ni då har ungefär samma syn på hur kapitalet skall allokeras och fördelas som moderaterna. För det andra kan man undra varför ni införde löntagarfonderna, om de inte skulle vara något annat, om de inte skulle medföra att det kom in ett annorlunda moment i utvecklingen i något avseende än det som redan var rådande och dominerande i den svenska ekonomin. Slutligen vill jag ställa ett par frågor rörande socialförsäkringsavgifterna. För det första: Anser Gustav Persson det vara ett värde att man upprätthåller principen om att skyldigheten att bidra till socialförsäkringsoch skattesystemen skall vara lika för alla medborgare och lika över hela landet? För det andra: Tycker Gustav Persson att det är fördelningspolitiskt riktigt att låta löntagarna via skatterna fylla igen de hål, som dräneras i socialförsäkringssystemet, genom att vissa företag i vissa delar av landet skall ha fördelar? För det tredje: Anser Gustav Persson att det är riktigt att man via sänkta socialförsäkringsavgifter ger sådana här generella fördelar till en viss krets av företagare i en viss del av landet, utan att över huvud taget förbehålla sig någon form av insyn eller utan att ha någon garanti för att det sker en motprestation i form av investering och sysselsättning?
Herr talman! Var skall gränsen gå? frågar Gustav Persson. Skall vi göra en ytterligare utökning när det gäller Uddevallaregionen? Ja, det är ju inte bara att lägga en linjal på ett papper och dra en linje, utan man får skåda in i verkligheten och se hur det förhåller sig. Hade man gjort det skulle man ha kommit fram till att åtminstone Färgelanda kommun borde ha ingått i Uddevallaregionen. I och med att Gustav Persson inte svarar på frågan, hur han anser att det skall vara, konstaterar jag slutligen att Gustav Persson anser att det är lämpligt att 25 90 av arbetskraften i en kommun skall pendla ut till en annan kommun och belasta arbetsmarknaden där. Och det gäller inte vilken ort som helst, utan en krisort.
Herr talman! Först till Per-Ola Eriksson: Jag tror inte att vi kan komma överens här. Först och främst har jag inte sagt att vi skall sprida pengarna, utan jag sade att om vi satsar så mycket på generella insatser som centern föreslår, innebär detta en fördubbling av kostnaderna eller att vi tvingas dra ned på andra delar av det regionalpolitiska stödet. Det är inte fråga om att sprida pengarna, utan det är fråga om att använda de regionalpolitiska medlen på bästa möjliga sätt. Och det menar jag att vi gör genom det förslag som nu ligger. Jörn Svensson gör ett erkännande när det gäller Meidnerfonderna, och det är bra att han gör det, för det förhåller sig de facto på det sätt som Jörn Svensson nu säger. Jag menar också att om löntagarfonderna blir framgångsrika, så blir det som när all industripolitik är framgångsrik — det ger regionalpolitiska effekter. Detta förnekar jag inte. Men att löntagarfonderna skulle ha som huvudmotiv att verka i regionalpolitiskt syfte tror jag inte på, och det har inte heller de som skapat systemet tänkt sig. Men det är klart att löntagarfonderna har bieffekter på det här sättet: en framgångsrik industripolitik, en framgångsrik näringspolitik, ger naturligtvis regionalpolitiska fördelar, och dessa skall vi ta till vara. Beträffande regionalpolitiken måste det vara så, att det är samhället som har huvudansvaret och icke löntagarfonderna. För skulle man börja diskutera med utgångspunkten att löntagarfonderna skall ha huvudansvaret tror jag att vi förlorar det väsentliga av de insatser fonderna kan göra på många andra områden — något som jag förmodar att Jörn Svensson och jag är överens om. I fråga om försäkringssystemet har vi prövat olika former för regionalpolitik, och det här är ett sätt. Men som jag sade tidigare: Vi kommer att utvärdera det hela, och då får vi reda på effekterna av de insatser som görs, när vi sänker avgifterna. Det är därför vi också vill ha litet längre tid på oss, så att vi verkligen kan studera saken och få kännedom om de egentliga effekterna. Då det gäller Uddevallaregionen, Ingvar Karlsson i Bengtsfors, ansluter jag mig till det förslag som arbetsmarknadsutskottet har lagt. Vi tycker att det innebär en bra avvägning. Och med det vill jag godkänna både regeringens och arbetsmarknadsutskottets förslag i det här avseendet.